Herr talman! jag vill ta upp en del saker som berör just arbetsmarknadspolitiken. I den här diskuterade propositionen finns ett förslag om direktavdrag för byggnadsinvesteringar. I förslaget nämns 50 % som avdrag för investeringar i fastigheter och markanläggningar. Undantaget är fastigheter för bostadsändamål. Ett sådant här avdrag kommer naturligtvis att kosta en hel del för statskassan. Detta kommer att gynna vissa företag, medan andra företag och övriga skattebetalare bekostar det hela. Syftet måste naturligtvis vara att stimulera byggsektorn, där arbetslösheten är osedvanligt stor. Men att då använda så mycket pengar till ett begränsat antal företag verkar vara litet förhastat. Herr talman! Miljöpartiet vill satsa inför framtiden och tycker då att en sådan här investering skall kunna betyda mer än viktiga arbetstillfällen. Den måste också innebära att man satsar i miljön och ett framtida hållbart samhälle. Därför vill vi att direktavdrag i stället skall kunna göras för miljöinvesteringar, som resulterar i nybyggnation eller i till eller ombyggnadsarbeten. Dessa medför minskade utsläpp av miljö eller hälsofarliga ämnen, minskad energianvändning, minskad förbrukning av naturresurser och ökad produktion av produkter, vilka medför väsentliga förbättringar i senare led. Avdraget skall få göras med 1994 till maj 1996 läggs ner på detta sätt. För att öka arbetstillfällena inom byggnadsindustrin vill Miljöpartiet satsa på allergisanering av daghem och skolor. Man vet att var tredje människa är allergisk och att inom en snar framtid vartannat barn som börjar skolan är allergiskt. Kan man då byta ut hälsofarliga byggnadsmaterial, som bl.a. ger ifrån sig skadliga ämnen i inomhusluften, så har man lyckats eliminera en hälsofarlig miljö och kan samtidigt göra avdrag för en miljöinvestering. Miljöpartiet anser att avdrag för miljöinvesteringar är det mest gynnsamma för framtiden och att det gynnar fler människor och samhället i stort. Av totalt 3,7 miljarder i regeringens förslag beräknar vi att 1,7 miljarder går till direktavdrag för miljöinvesteringar i vårt förslag. Om man endast låter några få företag få del av dessa avdrag förutsätter detta att konsumenterna har råd att konsumera från dessa företag, vilket ju inte är fallet just nu. Man omfördelar skattepengar för att gynna vissa företag. Detta är kostsamt, och vad ger det för framtiden? Exportindustrin går ju för fullt och gör höga vinster, är egenfinansierade med egna ökande investeringar, men skapar endast marginellt fler jobb. På grund av tidigare rationaliseringar, införandet av industrirobotar, datorisering, effektivisering har utrymmet för ökat antal arbetstillfällen drastiskt minskat. Att exportindustrin får ökad orderingång innebär alltså inte automatiskt att arbetstillfällena blir fler och att arbetslösheten minskar. Herr talman! Miljöpartiet vill se en annan lösning på arbetslöshetsproblemet. Vi vill införa en arbetstidsförkortning, och det redan nästa år, med en sänkning av arbetstiden till 37 timmar i veckan från och med den 1 juli 1995. Före år 1998 vill vi se en sänkning till 35 timmars arbetsvecka. Vi ser att en sänkning av arbetstiden, där ca en tredjedel av tiden ersätts med nya jobb, skulle ge ca 130 000 nya arbetstillfällen. Inom Miljöpartiet ger vi också en sänkning av arbetstiden en social dimension. Människor får mer tid över till familj och vänner och får en ökad livskvalitet. Men en stor och viktig synpunkt är att en minskad arbetstid ger mindre risk för arbetsskador i form av belastningsskador och olycksfall. Detta innebär minskade transfereringar och minskad sjukfrånvaro. Den ökade fritiden innebär mindre tid i barnomsorg. Miljöpartiet vill att pengar förs över från arbetsmarknadsåtgärder till en satsning på arbetstidsförkortning, vilket i sin tur kompenseras av sänkt arbetslöshet och samhällsekonomiska vinster. Herr talman! För att få en verklig sänkning av arbetslösheten vill Miljöpartiet införa en successiv skatteväxling ihop med en arbetstidsförkortning. Vi vill sänka skatten på arbete, så att industrin och övriga arbetsgivare har råd att anställa fler människor. Vi vill i stället höja avgiften på energi och miljöstörande utsläpp. Sänkningen av skatten på arbete skall ske i steg, så att industrin har tid att ställa in sig på en förändring. Miljöpartiet har drivit frågan om skatteväxling sedan 1982, och fler grupper börjar nu också att tänka i dessa banor. När det gäller både arbetstidsförkortning och skatteväxling sprids tanken långt utanför Sveriges gränser och flera fackförbund börjar också tala om arbetstidsförkortning. Herr talman! Miljöpartiet vill slutligen peka på att förslaget om starthjälp är ett onödigt slöseri med statens resurser. Vi befarar att i stället för att satsa på jobb i den egna regionen kan man lockas bort till mer tättbebyggda regioner, och detta innebär olyckliga konsekvenser för glesare och svagare regioner. Jag vill sluta med att yrka bifall till Miljöpartiets reservation nr 9.

Herr talman! Läget på arbetsmarknaden är fortfarande utomordentligt allvarligt. Alla våra ansträngningar måste definitivt inriktas på att få en politik som skapar de långsiktiga förutsättningarna för de nya jobben och, så länge arbetsmarknaden ser ut som den gör, ha en effektiv arsenal på det arbetsmarknadspolitiska området. För närvarande är över 300 000 människor öppet arbetslösa. Lika många är i arbetsmarknadspolitiska åtgärder, dvs. fortfarande är den egentliga arbetslösheten omkring 14 %. Det är alltså omkring 600 000 enskilda individer som inte finns inne på den ordinarie arbetsmarknaden. Trots att kurvorna över antalet sysselsatta och arbetslösa försiktigtvis pekar åt rätt håll, är det ändå förskräckande siffror. Enligt Konjunkturinstitutets senaste rapport beräknas den öppna arbetslösheten bli i genomsnitt 7,5 % nästa år, medan i genomsnitt 4,4 % kommer att befinna sig i olika åtgärder. En liten minskning av arbetslösheten finns alltså i sikte. Men på det sätt nuvarande regering tacklar frågan om att få fram långsiktiga och stabila arbetstillfällen finns det en risk att nuvarande höga siffra på arbetslöshet kommer att bestå. Det vore i sådant fall förödande för såväl den enskilde arbetslöse som för vårt land i dess helhet. Kan inte den vändande konjunkturen användas för att pressa ned arbetslösheten kommer våra problem vid en annalkande lågkonjunktur att vara betydligt besvärligare än vad de är i dag, och då ligger vi ändå illa till redan som det är nu. Även om kurvorna pekar åt rätt håll, herr talman, måste olika åtgärder till för att förbättra situationen ytterligare. Dess värre visar regeringens politik så här långt att man saknar en strategi för att få fram de nya stabila arbetstillfällena. Regeringens politik under hösten ger närmast ett intryck av att man försöker köra med handbromsen hårt åtdragen. och minskad flexibilitet som gör det svårare för småföretag att anställa fler är exempel på en skadlig politik som gör att den positiva ekonomiska utvecklingen och trenden med ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet riskerar att brytas. Aldrig så många sysselsättnings och investeringspaket kan kompensera för de arbetstillfällen som går förlorade med denna felaktiga politik. Herr talman! En fråga som inställer sig vid en granskning av de föreliggande förslagen är ju var löftet om de 90 000 nya jobben tagit vägen och likaså de 30 000 utbildningsplatserna, något som Elver Jonsson tidigare var inne på. 15 miljarder som Socialdemokraterna presenterade i samband med behandlingen av vårens kompletteringsproposition och som man hänvisade till under valrörelsen har det inte blivit så mycket. De 4,7 miljarder som anvisats för dessa ändamål skall tas från reservationsanslag för arbetsmarknadspolitik och indragningar från statliga bolag och affärsverk. På vilket sätt dessa indragningar skall ske är inte preciserat. Arbetsmarknadsministern, som nu är här i kammaren, hur är det med LO-rapporten som säger att satsningen bara ger 60 000 nya jobb? Vad är det riktiga? Skulle vi kunna få en aktuell dagsnotering på hur många arbetstillfällen som kommer att bli resultatet av regeringens politik? För övrigt, herr talman, har ju arbetsmarknadsministern gjort en utfästelse här i kammaren att han med bred marginal skall överträffa alla de prognoser och löften om arbetslöshetsbekämpning som Socialdemokraterna utlovade i valrörelsen. Min fråga är: När får vi se verkliga resultat av dessa löften? Flera av de förslag till reparations-, om och tillbyggnadsåtgärder, s.k. ROT-åtgärder, som presenteras kan i och för sig anses riktiga. Men vi kristdemokrater kan inte se någon fördel i att ersätta det nuvarande ROT-avdraget för bostäder med ett femtonprocentigt bidrag, vars utformning inte heller framgår av propositionen. Vi förordar att det befintliga ROT avdraget, som nu har satt sig och bevisligen ökat sysselsättningen i byggbranschen, förlängs ytterligare ett år och eventuellt utökas för att främja tillkomsten av nya jobb i framför allt byggsektorn. dagarsgarantin för ungdomar, redovisas nu något som närmast kan anses vara kosmetiska förändringar jämfört med den arbetsmarknadspolitik som fyrpartiregeringen stod bakom. Den i valrörelsen så kraftfullt marknadsförda s.k. ungdomsgarantin finns inte ens med i de föreliggande förslagen. I stället föreslås en rad åtgärder som inte tycks ha fått någon djupare beredning. Akademikerpraktiken skall slopas, trots att vi nu fått utskottsmajoriteten med oss för en förlängning under första halvåret 1995. Men det är synnerligen tveksamt att avskaffa denna arbetsmarknadsåtgärd, inte minst med tanke på det besvärliga läge som flera årskullar akademiker fortfarande befinner sig i på arbetsmarknaden. Starthjälpen på 15 000 kr, som också tagits upp här tidigare i debatten, är ytterligare ett tveksamt inslag. Det innebär en bonus till den som flyttar. Ur regionalpolitisk synvinkel är detta stöd rent av kontraproduktivt och känns som ett obehagligt eko från flyttlasspolitikens dagar. Herr talman! Vi kristdemokrater ser positivt på satsningar på utbildningsområdet. Det ger dels individen en möjlighet till utveckling, dels en kompetenshöjning som kan underlätta omställningen på arbetsmarknaden. Också på detta område saknas i propositionen en långsiktig strategi för de satsningar som föreslås. Det gäller också satsningarna på komvux. Herr talman! Arbetet är viktigt för människans möjlighet att utveckla sin identitet. Även om arbetet har ett egenvärde innebär det inte att avsaknaden av ett arbete påverkar det absoluta och unika människovärdet. Varje människa har sitt värde, oavsett om man har ett arbete eller inte. Men det handlar just om möjligheten att få ett arbete, att utveckla sin identitet och att slå vakt om vikten av detta. Utifrån kristdemokratisk ideologi är alla jobb värdefulla. Alla arbeten som utförs i samhället är värdefulla och bidrar till det gemensamma samhällsbyggandet, oavsett om de utförs i industriproduktion, inom det offentliga, inom vård och omsorg, i privata tjänstesektorn, i den ideella sektorn eller i det egna hushållet. Under de senaste två decennierna har en halv miljon arbetstillfällen försvunnit i den privata sektorn medan 600 000 nya jobb tillkommit i den offentliga sektorn. Med ett av världens högsta skattetryck i kombination med enorma underskott i de offentliga finanserna är utrymmet för fler arbetstillfällen inom den offentliga sektorn mycket begränsat, även om det kan finnas anledning att omfördela inom densamma. Men de nya jobben måste komma i den privata sektorn. Industrisektorn sysselsätter i dag endast cirka en femtedel av arbetskraften. Produktivitets och effektivitetshöjningar inom industrin gör att sysselsättningen inte kommer att öka i samma utsträckning, även om efterfrågan på svenska varor ökar. Därför måste de flesta nya arbetstillfällena skapas i den privata tjänstesektorn. En långsiktig och ambitiös satsning på utbildning, kompetensutveckling och forskning är nödvändig för att främja tillväxten av kvalificerad tjänsteproduktion. Också en väl fungerande infrastruktur är en förutsättning för att svenskt näringsliv skall kunna expandera. Staten har det grundläggande ansvaret för att infrastrukturen byggs ut och underhålls. Under de senaste decennierna har investeringarna i väg och järnvägsnäten varit eftersatta. Men under förra mandatperioden vändes utvecklingen - investeringarna mer än tredubblades. Denna satsning hoppas jag att regeringen nu kommer att fullfölja. Herr talman! I den allmänpolitiska debatten den Sundström att man hade hårt tempo vad gäller att lägga fram förslag på det arbetsmarknadspolitiska området. Samme Sundström sade i en riksdagsdebatt den 29 november att "det förändrade konjunkturläget gör att vi måste göra en ny analys av möjligheterna att bekämpa arbetslösheten". Under tiden händer i stort sett ingenting. När skall Socialdemokraterna inse att man nu har ansvaret för att bekämpa arbetslösheten? Det som hittills presenterats ger definitivt inga förutsättningar för att få fler i arbete.

Herr talman! I valet den 18 september gav väljarna oss socialdemokrater två tydliga uppdrag. För det första: Sanera statsfinanserna. För det andra: Pressa ner arbetslösheten. Valrörelsen var helt koncentrerad på dessa frågor. Väljarna vet att det inte väntar några nya individuella förmåner. I stället finns krav på gemensamma uppoffringar där bördorna skall bäras rättvist. Det Sverige som den socialdemokratiska regeringen tog över hade en statsskuld på det svindlande beloppet 1 235 miljarder kronor, ett budgetunderskott på 201 miljarder kronor och nästan 950 000 människor inskrivna vid arbetsförmedlingarna som arbetslösa, deltidsarbetslösa eller placerade i olika konjunkturberoende åtgärder. Så såg det ut när vi kom in i kanslihuset i början av oktober. På många sätt är läget allvarligare i Sverige än i något annat europeiskt land. Vi tog över efter tre år som förändrade Sverige. Den ekonomisk-politiska proposition som nu ligger på riksdagens bord är det första steget i arbetet med att fullfölja det uppdrag som vi fick av väljarna. Det är viktigt att komma ihåg att båda dessa uppdrag hänger oerhört starkt samman. Det i särklass största slöseriet med Sveriges resurser är arbetslösheten, såväl mänskligt och socialt som ekonomiskt. Att människor jobbar i stället för att vara arbetslösa är självfallet avgörande för våra chanser att få ordning på den svenska ekonomin. Människor i arbete ger intäkter i stället för utgifter i folkhushållet. Men det finns också ett omvänt samband. Lyckas vi inte få ordning på ekonomin, riskerar vi att statsskulden knuffar ut välfärden. Om skulden fortsätter att växa får vi inga pengar över till vård, omsorg, utbildning, pensioner eller till aktiv arbetsmarknad och näringspolitik. Då blir våra möjligheter att bekämpa arbetslösheten starkt beskurna. Väljarna kräver av oss att vi skall lösa dessa problem, att regeringen tillsammans med riksdagen skall samla sig och ta ansvar för Sveriges utveckling. Vi kan inte leva med en statsskuld som växer med 200 miljarder och med nästan 1 miljon människor som på ett eller annat sätt känner att de inte behövs på arbetsmarknaden. Ansvaret för att lösa dessa mycket allvarliga problemen som skapats av lågkonjunkturen och förvärrats av den förra regeringen vilar tungt både på oss i regeringen och på alla er som sitter i riksdagen. På riksdagens bord ligger nu den ekonomiskpolitiska propositionen. I den finns förslag till åtgärder mot arbetslösheten. Det är det första steget i en omläggning av arbetsmarknadspolitiken i en mer tillväxtorienterad riktning. Det första steget innehåller akuta åtgärder på i huvudsak tre områden. Först och främst är det investeringar. De totala investeringarna har under de senaste åren rasat dramatiskt. Vi har bara under tre fyra år sett den största nedgången under hela den svenska industrialismens historia. Vi kan nu se att investeringarna i näringslivet har börjat komma i gång, men nivån måste öka rejält. Med regeringens förslag till stöd för näringslivets egna investeringar tar investeringstakten fart och bidrar därmed till att pressa ner arbetslösheten. I det socialdemokratiska valmanifestet lovade vi ett omfattande investeringsprogram, och det löftet fullföljer vi nu. Bland investeringarna återfinns t.ex. satsningar på bostadsrenoveringar, vägar och järnvägar samt kultur och miljö. Vår bedömning är att det samlade investeringsprogrammet skapar i storleksordningen 50 000 nya jobb. Det andra området som vi vill satsa på är utbildning. Kunskap blir allt viktigare för såväl näringslivet som de enskilda individernas utveckling och möjlighet att få jobb. För att det svenska näringslivet långsiktigt skall ha en chans i den alltmer hårdnande internationella konkurrensen krävs det att Sverige samlas kring ett kunskapslyft. För de arbetslösa är kunskapslyftet särskilt centralt. Kunskaper blir snabbt gamla. Efter en tid i arbetslöshet krävs såväl nya kunskaper som ett aktiverande av de kunskaper som man tidigare haft. Utbildningsinsatserna är också avgörande för möjligheterna att nå ett mer jämställt arbetsliv. I dag är arbetsmarknaden starkt könssegregerad. De nya jobb som nu tillkommer finns främst i den mansdominerade delen av arbetslivet. För att långsiktigt skapa ett jämställt arbetsliv måste vi bryta segregationen på arbetsmarknaden. En omfattande satsning på arbetsmarknadsutbildning, kommunal vuxenutbildning, utbildningsvikariat och förbättrade utbildningsbidrag skall ge de arbetslösa kvinnorna och männen från krympande branscher och yrken nya möjligheter i nya sektorer. Den tredje gruppen är ungdomarna. För unga människor är arbetslösheten om möjligt än mer allvarlig än vad den är för äldre. För en ung kvinna eller man är risken för utslagning större än för dem som är äldre. Att unga inte får möjlighet att etablera sig i arbetslivet skapar snabbt allvarliga problem för dem som drabbas, men också för samhället som helhet. Ett samhälle som inte kan erbjuda sina unga arbete eller utbildning bryts sönder. Regeringen vill förhindra att ungdomar går arbetslösa någon längre tid. Därför föreslår vi en särskild ungdomsintroduktion som skall ge tillfälle till praktik och möjligheter till ett fast arbete. Det är oerhört viktigt att vi nu använder konjunkturuppgången för att erbjuda ungdomarna ett fast jobb ute i näringslivet, inte för att erbjuda dem en åtgärd som kvalificerar dem till en ny arbetslöshetsperiod, utan ett fast jobb i konjunkturuppgången. Totalt beräknas ungdomsinsatserna omfatta 50 000 ungdomar. Så långt de förslag som behandlas här i kammaren i dag. Men jag vill återigen betona att detta bara är det första steget i omvandlingen av arbetsmarknadspolitiken, en omvandling vars mål är att åter föra Sverige till en nation i arbete. Regeringen planerar nu det andra steget i den omläggningen. I budgetpropositionen i januari kommer vi att ta detta andra steg. Det handlar om fler företag och fler företagare, om nya jobb i näringslivet och om en mobilisering av alla de arbetslösa. Men också i det andra steget kommer utbildning att vara en central del. Kunskapslyftet är vår chans att också långsiktigt bekämpa budgetunderskottet, pressa ner arbetslösheten och därmed rädda välfärden. Herr talman! Den socialdemokratiska regeringen kommer med full kraft att fullfölja det uppdrag som väljarna har givit oss. Riksdagens beslut här i dag är en viktig förutsättning för att vi skall kunna fullfölja det uppdraget.

Herr talman! Vi kommer ju att se hur dessa åtgärdsförändringar slår ett antal månader framöver. Så jag vill inte diskutera det. Jag har hört Anders Sundström i valrörelsen, och alla gånger har jag hört om de två uppdragen. Sundström. Han talade om tre år som förändrade Sverige. Jag vill påstå att åren som förändrade Sverige var åren som var före dessa tre år. Jag råder nu till en ärlig debatt. Vi var prissatta ur världsmarknaden. Hösten 1991 blommade krisen i banker och finansieringsinstitut ut. jobb netto per dag. Under mitt första år som arbetsmarknadsminister avskedades 14 000-22 000 människor varje månad. Det var orsakat av det som hände före förra regeringsskiftet. jobb per dag netto. Trots detta tycker jag inte att Anders Sundström har någon lätt uppgift. Men det är utomordentligt viktigt i en politisk debatt att man ser orsak och verkan. Vill man inte det, skapar man ett onödigt dåligt debattklimat. Jag undrar vad Anders Sundström har för syn på frågan om allting var perfekt före 1991. Överlämnade ni allting i perfekt skick?
Herr talman! Till att börja med vill jag svara på Börje Hörnlunds fråga om allting var perfekt 1991. Det var det naturligtvis inte. Men den dåvarande socialdemokratiska regeringen försökte i riksdagen att få igenom åtstramningar, tyvärr utan parlamentariskt stöd. Jag håller med Börje Hörnlund om att min uppgift inte är lätt. Till skillnad från när Börje Hörnlund tillträdde uppgår nu statsskulden till över 1 300 miljarder. Budgetunderskottet uppgår till över 200 miljarder, och massarbetslösheten är ett faktum. Arbetsmarknadsministrar har tidigare mött både hög och lågkonjunkturer. Men man har hanterat dem på litet olika sätt. Vad vi kan konstatera när det gäller den lågkonjunktur som just har passerat är att Sverige lyckats sämre än något annat land i Europa att hantera denna lågkonjunktur. Den dåvarande regeringen förnekade bankkrisen in till dess sista dag. Man sade att detta inte var någon kris. Det var den dåvarande socialdemokratiska oppositionen som drev fram ställningstaganden om olika typer av stöd för att rädda banksystemet. Detta om historien. Sedan vill jag framföra några synpunkter. Börje Hörnlund sade i sitt anförande att socialdemokraternas politik denna höst leder till hög arbetslöshet. Vi har övertagit ansvaret för ett land, inte bara med hög arbetslöshet utan med mycket hög arbetslöshet. Vår uppgift är att pressa ner arbetslösheten till rimliga tal. Det är oerhört tydligt, Börje Hörnlund, att om vi inte lyckas med det, blir domen hård mot oss på samma sätt som domen blev väldigt hård mot den borgerliga regeringen när arbetslösheten steg under dess tre år. Börje Hörnlund talade i sitt inledningsanförande om att det byggdes en grund för småföretagen under de borgerliga tre åren. Det har ju faktiskt varit de tre mörkaste åren för småföretagen i Sverige.
Herr talman! Jag tror att Anders Sundström är dåligt påläst när det gäller bankkrisen. Före förra valet kom det en liten trevare från den dåvarande finansministern om en liten sak i en av bankerna. När det hade gått någon månad började det att stå klart att det var mycket stora pengar som fordrades. Hur tror Anders Sundström att det kändes att betala 60 miljarder kronor till banker när varenda transaktion var gjord före regeringsskiftet? Man fick bara överta notan. Ungefär på dagen för ett år sedan var det en budgetdebatt i denna kammare. Då hade socialdemokraterna ett yrkande om att budgetunderskottet sammantaget skulle ökas med ytterligare 40 miljarder kronor. Skulle man ha följt den socialdemokratiska oppositionen hade det varit en än större börda att ta över. När det gäller att inte få hjälp med åtstramningar förlorade Centern som parti 1 % à 2 % i väljarstöd genom att vi gick med på det s.k. sparandet om 2 procentenheter, vilket sedan har varit till ganska god nytta för arbetsmiljön och sysselsättningen under denna treårsperiod. Så visst fick ni stöd. Vad gäller det s.k. stoppaketet vill jag säga att den socialdemokratiska regeringen avgick av ett enda skäl, nämligen att man inte fick genomföra strejkförbud och ge människor som går ut i vild strejk böter om 5 000 kr. Resten var på väg att gå igenom i utskotten. Det var fantastiskt att man avgick av det skälet. Anders Sundström försökte citera mitt anförande. Jag sade att höstens politik leder till att vi i vårt land har en onödigt hög arbetslöshet. Den är mycket för hög, men socialdemokraterna tar inte vara på tillväxtmöjligheterna i den goda internationella konjunkturen och inte heller det goda kostnadsläge som svensk industri har.

Herr talman! Jag vill först beträffande bankerna bara konstatera att socialdemokraterna genom Allan Larsson vid ett flertal tillfällen ville göra den dåvarande regeringen uppmärksam på problemen men att den då förnekade bekymren. Börje Hörnlund kände säkerligen till dssa som delvis ansvarig, eftersom han under den perioden satt i Riksbanksfullmäktige. Det andra som jag vill säga gäller den socialdemokratiska regeringens möjligheter att nu pressa ned den arbetslöshet som Börje Hörnlund lämnat efter sig. Det är ingen lätt uppgift. Den som ser sig om ute i världen finner att man ingenstans i de länder där man har släppt upp arbetslösheten på det sätt som Sverige gjort under de här tre åren har lyckats pressa ned den igen. Det är den utgångspunkt som vi har när vi ger oss i kast med det ofantligt stora jobb som vi nu står inför. Påståendet att den dåvarande regeringen lade en god grund för vår bekämpning av arbetslösheten kan vara riktigt i så måtto att man lyckades få fram väldigt många arbetslösa. I den meningen kan definitionen vara riktig. Men det är inte en god grund att ha kört upp statsskulden till över 1 300 miljarder och att ha lämnat efter sig ett budgetunderskott på mer än 200 Detta är nu historia. Nu har vi alla ansvar för att göra det bästa av det som vi har fått ta över. Jag är ändå ganska optimistisk. Det syns i den ekonomiskpolitiska propositionen, och jag är övertygad om att det kommer att märkas när också budgetpropositionen läggs fram. Det går att finna ett mycket brett stöd för de allra flesta åtgärder som den socialdemokratiska regeringen kommer att lägga fram för detta riksmöte. Det är viktigt, eftersom stora och hårda konflikter i riksdagen gör det mycket svårare för Sverige att komma ur den mycket farliga situation som vi just nu befinner oss i, med en mycket hög arbetslöshet kombinerad med urusla statsfinanser.

Fru talman! I den programmatiska delen lät arbetsmarknadsministern högst pragmatisk, för att inte säga sympatisk. Det gick att instämma i mycket. Han sade att vi är illa ute om vi inte får ordning på ekonomin. Det är helt rätt. Han sade också att kunskaper är viktigare än någonsin, och det är ännu mera riktigt. Han menade vidare att vi har misslyckats om vi inte klarar ett samhälle där ungdomar får jobb. Det är svårt att inte instämma i dessa påståenden. Men sedan tror jag att Anders Sundström för mycket satt fast i valmanifestet. Det som han sade präglades mera av förhoppningar än av sådant som man har gjort eller har för avsikt att göra. Anders Sundström sade att den proposition som lagts fram för riksdagen var det första steget. Problemet är, som jag ser det, närmast att den är ett steg tillbaka. De goda verktyg som var i funktion är nu på väg att raseras, om riksdagsmajoriteten följer det som arbetsmarknadsutskottet har ställt sig bakom. Det är oerhört viktigt att färdriktningen blir sådan att vi kan åstadkomma det som vi i grunden är överens om. Jag vill, fru talman, en sista gång beröra den historiska beskrivningen. Redan 1990 hade vi fått en vändpunkt, låt vara av annat slag än den som Allan Larsson talade om. Industrinedgången var ett faktum, sysselsättningen minskade och vi hade hösten 1991 fler varsel än någonsin. Arbetslösheten sköt i höjden med katapultfart. Nu är varslen nere på en miniminivå, sysselsättningen ökar och arbetslösheten har under det senaste året sjunkit med över en procentenhet, och detta innebär att färdriktningen börjar bli den rätta. Jag tror att arbetsmarknadsministern missbedömer läget när han tror att de åtgärder som regeringen nu förordar skulle lösa så många problem. När det gäller utbildningsverksamheten vill jag beträffande förhoppningarna om ytterligare 33 000 personer i utbildning säga att man inte skall glömma bort att den kategori som vi nu vänder oss till är den minst utbildningsmotiverade. De starkt utbildningsmotiverade är redan i utbildningar på högskolor och på andra håll. När det gäller de nya jobben undrar jag om arbetsmarknadsministern verkligen har gjort avdrag för det som det nu sägs att arbetsmarknadsministern planerar, nämligen att bortåt 30 000 jobb skall bort inom den offentliga sektorn. Det skall bli intressant att höra hur det blir med den öppna arbetslösheten. Klarar vi en nivå om 5 % eller lägre nästa år?
Fru talman! Jag vill först till Elver Jonsson säga att jag tar till mig av de synpunkter som Elver Jonsson framförde i sitt inledningsanförande. Jag skall, med den ringa erfarenhet som jag har av att arbeta i riksdagen, lyssna mycket på riksdagsledamöterna. Jag hoppas också att Elver Jonsson då har respekt för att jag ägnar något större tid än under min period som kommunalpolitiker åt att resa ute i landet. Det finns ett önskemål att statsråden i större utsträckning skall göra det. Jag skall så gott det går försöka hinna med det. Jag övergår så till de frågor som varit uppe. Jag vill säga till Elver Jonsson att de goda verktyg som den gamla regeringen lämnade efter sig inte fungerar speciellt bra. De består till att börja med i mycket hög grad av passiva åtgärder, ett slags uppehållande försvar för att förhindra att människor hamnar i ett socialbidragsberoende. Däremot har de mycket liten effekt när det gäller att leda in människor i nya, riktiga jobb. De fungerar inte heller bra i den meningen att de inte når upp i de volymer som den förra regeringen förutsatte att Arbetsmarknadsverket skulle klara. Jag tycker därför inte att man kan säga att vi i dag har goda verktyg, när en så stor del av människorna faktiskt går öppet arbetslösa eller är föremål för åtgärder som upplevs som ett uppehållande försvar. Jag kan därför bara delvis instämma i Elver Jonssons påstående att färdriktningen är den rätta. Det är riktigt så till vida att arbetslösheten inte längre stiger. Den sjunker, men alldeles för långsamt för att vi under denna konjunkturuppgång skall ha en chans att hamna i en acceptabel situation. Elver Jonsson säger - han säger det inte, men han menar det såvitt jag kan förstå - att de minst utbildningsmotiverade nu finns bland de arbetslösa, och att man därför bör vara försiktig med utbildningsåtgärder. Jag har direkt motsatt uppfattning. När det är massarbetslöshet, som det är i Sverige i dag, finns det massor med människor som går arbetslösa och som inget hellre vill än att komma in i en utbildning som höjer kompetensen och ökar kunnandet.
Fru talman! Arbetsmarknadsministern hörde nog fel. Jag menar inte att vi skall vara försiktiga eller hålla tillbaka ambitionerna att sätta människor i utbildning. Men vi skall också vara medvetna om att de mest utbildningsbenägna redan är i utbildning, och det är möjligen en något "svårare" grupp som vi har att stimulera till att gå i utbildning. Det är ingen tvekan om att det har funnits goda verktyg. Jag instämmer inte i det Anders Sundström säger om att det har varit passiva saker. Ungdomspraktiken har varit lyckad. ALU är välgörande i sitt sammanhang. Det sämsta förslag som regeringen kom med var förslaget att justera i LAS. Jag sade här i fredags och jag upprepar nu att det var mycket måttliga justeringar som den förra regeringen gjorde i LAS. Då kan vän av ordning säga att återställningen då också är ganska måttlig. Visst är den det, men psykologiskt har justeringen spelat en väldig roll. Småföretagare tror att lagen om anställningsskydd är svårare än den egentligen är. Därför tror jag att ändringen psykologiskt kommer att vara mycket mer negativ än vad som är sakligt motiverat. Jag fick inget svar på frågan om arbetsmarknadsministern bedömer att arbetslösheten är på väg ned, så att man klarar det socialdemokratiska målet att komma under 5 % nästa år. Jag vill sluta, fru talman, med att säga att det inte är någon tvekan om att färdriktningen är rätt. Det var den i våras, under sommaren och under hösten. Jag hyser oro för att vi med den nya politik som regeringen har presenterat och fått vänsterns stöd för inte kommer att nå upp till de mål som vi säger oss vara överens om att vilja nå. Jag uppskattar ändå att arbetsmarknadsministern sade sig lyssna till oss parlamentariker och våra inlägg. Jag uppskattar också hans åsikt att det skulle vara förödande om riksdagen skapade stora konflikter, för då kommer det att vara ännu svårare att komma ur den situation vi har i dag än annars skulle vara fallet.
Fru talman! Jag vill återigen säga att jag anser att det med tanke på den mycket höga arbetslöshet vi har i dag finns ett starkt motiv för en arbetslös att gå in i en utbildning. Om det nu vore som Elver Jonsson säger, dvs. att motivationen till råga på allt är låg bland de arbetslösa, är det än mer förvånansvärt att den förra regeringen valde att försämra ersättningen för dem som går in i en arbetsmarknadsutbildning. Förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren på arbetsmarknaden förändras mellan låg och högkonjunktur. Det är ingen tvekan om att arbetsgivarens ställning i förhållande till arbetstagaren har förstärkts med den mycket höga arbetslöshet vi just nu har. Elver Jonsson och jag har säkert hundratals olika exempel från vår vardag på att det är på det sättet. Att beskriva förbättringen i lagen om anställningsskydd som en besvärande åtgärd för att öka sysselsättningen är att överdriva, tycker jag. Jag vill också ta upp frågan om hur låga arbetslöshetstal vi kommer att nå. Det hänger på några viktiga saker. För det första kommer vi den 10 januari med en budgetproposition som är mycket stark. Den budgetpropositionen måste gå igenom i riksdagen. Det är det första. Det andra är att vi får en avtalsrörelse där man fullt ut nyttjar alla de mycket kraftfulla åtgärder vi har vidtagit under denna höst och som förväntas komma under våren. Det tredje - det är inte minst viktigt - är att också vi i parlamentet kan uppleva en situation där alla känner allvaret av den oerhört stora statsskulden, massarbetslösheten och budgetunderskottet, och att alla och envar anstränger sig för att hitta gemensamma lösningar. Jag vill sluta med att säga att jag inte alls tar så allvarligt på frågan om akademikerpraktiken, som många har tagit upp i sina anföranden. Jag tycker att det är rätt naturligt att man i ett utskott faktiskt kommer fram till lösningar som ser något eljest ut, och att vi diskuterar oss samman och ansluter oss till en sådan lösning. Jag vill ha mer av uppgörelser där vi kommer överens och inte hänger ut varandra i parlamentet. Det är faktiskt nödvändigt. Det är ett viktigt tredje steg för att vi skall lyckas med att bekämpa arbetslösheten.

Fru talman! Jag skall svara på Hans Anderssons frågor. Om jag börjar med frågan om deltidsarbetslösheten vill jag gärna säga att jag nog gärna hade sett en förändring. Det var därför regeringen föreslog en förändring då det gäller ersättning vid deltidsarbetslöshet. Bakgrunden är följande: De nuvarande reglerna i a-kassesystemet gör faktiskt att arbetsgivarna och arbetstagarnas organisation tillsammans ibland övervältrar ett ansvar på samhället. Det måste vi tillsammans hitta en lösning på. Jag tror att vi alla har sett många exempel på detta i vår vardag. Vi ser att det fungerar på det här sättet. Detta problem måste vi försöka lösa. Arbetsgivarna skall inte bara kunna lasta över problemet på samhället. Det är en lösning. Det kan också behövas andra lösningar. Jag tänker i första hand på att det skall finnas ett bättre skydd för alla de, framför allt kvinnor, som är deltidsarbetslösa. De skall få en chans att gå upp på heltid när arbetsgivaren ökar sysselsättningen. De skall erbjudas denna möjlighet. Det sker inte alltid i dag. Det krävs en kombination av piska och morot för att man skall komma till rätta med det här. Det finns uppenbara brister i det nuvarande systemet. Dem hoppas jag att vi tillsammans skall kunna åtgärda på något sätt. Jag anser också att reglerna i fråga om akassan skall utredas. Frågan om mobiliseringen av de arbetslösa är oerhört viktig. Det är oerhört viktigt med en sådan mobilisering dels för att öka tillväxten, dels för att förhindra en utslagning. Jag hoppas att vi snart skall kunna återkomma med förslag om hur detta skall gå till. Tanken med arbetsföretag är att marginaleffekterna av att anställa folk skall minska. För närvarande utreds detta förslag. Jag tycker att det i det nuvarande konjunkturläget är intressant att pröva alla möjliga åtgärder för att öka sysselsättningen. Jag hade naturligtvis inte tillsatt en utredning om jag redan från början hade bestämt mig för att inte göra det. Detta gjorde jag för att jag ville undersöka alla möjligheter när det gäller att öka sysselsättningen. Arbetsföretagen är en möjlighet som vi bör titta ordentligt på. I de flesta kommuner har vi lyckligtvis fått helt nya majoriteter. De är beredda att ta ett ansvar på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. För att kommunerna skall kunna klara välfärden höjs skatterna. Därmed ökar också sysselsättningen. Vi kan framför allt se till att tillväxten är hög. Tillväxten leder till ökade skatteinkomster för kommunerna.

Fru talman! Det finns två frågor som jag vill kommentera. Den första handlar om kommunernas situation. Jag vill återigen understryka att de majoriteter som finns i de flesta kommuner faktiskt tar ett stort ansvar för sina anställda. Den tillväxt som nu kommer igång kommer snabbt att leda till ökade krav och inkomster för kommunerna. Jag är alltså något mer optimistisk när det gäller sysselsättningen ute i primärkommunerna än vad Hans Andersson är. Det är jag naturligtvis också med tanke på den bakgrund som jag själv har. Jag har levt i den kommunala världen under en mycket lång tid. Jag vet hur starka samband det finns mellan tillväxten och kommunernas förutsättningar att klara sin ekonomi. Det som har pressat kommunerna under de senaste åren är framför allt den ekonomiska tillbakagången. När den vänder, och det blir en ekonomisk tillväxt, ändras också förutsättningarna för kommunerna. När det gäller den andra frågan vill jag om möjligt vara ännu tydligare. Sveriges problem innebär inte att riskkapitalet skall beskattas mer. De vinster som nu genereras i näringslivet behövs för att skapa nya jobb. Det är naturligtvis viktigt att se till att vi också får en lönerörelse som inte ökar klyftorna mellan hemmamarknadsindustrin och exportindustrin. Fackföreningsrörelsen brukar ta ett oerhört tungt ansvar för att åstadkomma en lösning. Jag är övertygad om att fackföreningsrörelsen även den här gången kommer att ta det ansvaret.

Fru talman! I ett tidigare replikskifte sade arbetsmarknadsministern att arbetsmarknadspolitiken och sysselsättningen är allas ansvar, både regeringens och riksdagens. Det är korrekt. Men det kunde socialdemokraterna också ha sagt under den tidigare mandatperioden. Problemet är att man säger detta nu. Tidigare bemötte man förslag som syftade till att arbetslösheten skulle minska med nonchalans och likgiltighet. Arbetsmarknadsministern säger att den tidigare regeringen har låtit arbetslösheten stiga. Det är en klar insinuation. Han ifrågasätter den tidigare regeringens ambition att människor skulle ha sysselsättning och arbete. Med sådana uttryck tror jag att det blir svårt att få till stånd en konstruktiv dialog. Anders Sundström sade tidigare att vi får starkt beskurna möjligheter att lösa problemet med arbetslösheten om statsskulden fortsätter att växa. Min slutsats är också att det handlar om att försvara välfärden. Det var precis detta argument som den tidigare regeringen hade när man lade fram sina förslag för att sanera statens finanser. De dåliga finanserna hade den tidigare socialdemokratiska regeringen orsakat. Under 80-talet fanns budgetkriser, industrikriser och bankkriser. Det är bra att man nu vill att alla skall känna ansvar, men det är nog bra om man också försöker erkänna att ambitionen att få ner arbetslösheten finns hos alla partier. Det kanske finns olika sätt att se på hur man skall nå dit. Men ifrågasätt inte ambitionen! Jag har några frågor till Anders Sundström. Den första har ställts ett antal gånger till socialdemokraterna. Hur kan högre beskattning ge fler arbeten? Den ekvationen går inte ihop. I det tidigare replikskiftet hörde jag att Anders Sundström tyckte att det var bra att kommunerna höjer skatten. Det går tvärs emot vad Göran Persson tidigare har sagt. Det går också tvärs emot vad LO faktiskt har sagt i en rapport, nämligen att högre skatter krymper hushållens marginaler. Det är inte bra för vare sig välfärden eller sysselsättningen. Frågan är alltså: Hur kan högre skatter ge fler arbeten? Sedan vill jag ställa en andra fråga. Det finns en LO-rapport om att den satsning vi diskuterar i dag ger 60 000 nya sysselsättningstillfällen, alltså en halvering jämfört med Socialdemokraternas löften om 120 000 sysselsättningstillfällen. Har LO fel i sina beräkningar? Hur många arbetstillfällen kommer att bli resultatet av regeringens politik? Jag har ställt den frågan tidigare.
Fru talman! Jag vill påminna kammarens ledamöter om att Dan Ericsson i sitt inlägg, när har beskrev vårt förslag till en ny inriktning av arbetsmarknadspolitiken kallade den för en kosmetisk förändring. Väg in det i sammanhanget nu när Dan Ericsson kritiserar i stort sett allt vad vi har gjort. Dan Ericsson får lov att bestämma sig: Är det, i linje med vad Dan Ericsson hävdade tidigare, fråga om en kosmetisk förändring, eller är det fråga om dramatiska skillnader? Det vore intressant att få veta det. Sedan vill jag säga något litet mera allvarligt. Socialdemokratin och arbetarrörelsen har under mycket lång tid haft ett stort inflytande i det här landet. Jag tror nog att man kan säga att socialdemokratin och arbetarrörelsen alltid har tagit ett väldigt stort ansvar för vårt land. Det är litet konstigt att höra Dan Ericsson påstå någonting annat. I nästan varje kommun, i nästan varje landsting, i det här parlamentet och ute på arbetsmarknaden finns arbetarrörelsen starkt företrädd, och den har varit med om att omvandla det här landet. Jag tror därför att det är väldigt svårt att hitta en politisk kraft som har tagit lika mycket ansvar under så lång tid. Sedan till frågan om skatterna och möjligheten att skapa fler jobb. Hushållen fungerar inte konstigare än någonting annat. De svenska hushållen är beroende av ett fungerande välfärdssystem, att pensionen faller ut, att sjukförsäkringen faller ut, att arbetslöshetsersättningen faller ut och att äldreomsorg och barnomsorg fungerar. Om välfärdssystemet drivs med ett stort underskott är det naturligt att hushållen känner osäkerhet och otrygghet, ökar sitt sparande och minskar sin konsumtion. Det är vad som har hänt i Sverige. Om man bara sänker skatter och samtidigt höjer bidrag, som Dan Ericsson har förespråkat, kommer jobb att försvinna i det svenska näringslivet. Så är det, i Sverige och på alla andra ställen ute i världen. Så det finns faktiskt ett samband mellan hur statens finanser fungerar och hur många jobb som finns.
Fru talman! Anders Sundström vill inte svara på mina frågor. Jag vill därför återigen ställa min andra fråga, om det nu går att få något besked. Hur många arbetstillfällen kommer att bli resultatet av regeringens politik? Finns det någon uppskattning av den saken? Har LO rätt i sin rapport, är det regeringens tidigare siffror som stämmer, eller har Anders Sundström något nytt, dagsaktuellt besked att ge? Det allvarliga med regeringens politik är just att den skadar de grundläggande förutsättningarna för att få människor i arbete. Det handlar om synen på företagande, t.ex. att man nu lägger ökade skatter på arbetskraften. Det är det som gör det svårare att få fler i arbete. De tidigare beslutade förändringarna i arbetsrätten, som gör det svårare för småföretagare att anställa fler, är ett annat exempel. Precis som Anders Sundström sade nyss i sitt inlägg, så minskar konsumtionsutrymmet när man ökar skatterna, och efterfrågan kommer då att minska. Detta blir en felaktig signal, och det blir en felaktig spiral. I förhållande till hur arbetsmarknaden skadas i och med grundläggande punkter i regeringens ekonomiska politik, är de förslag till arbetsmarknadspolitiska åtgärder som nu ligger på riksdagens bord relativt kosmetiska. Det är ju också så att man nu faktiskt drar ner antalet platser, att man minskar volymen. Det tycker jag är uppseendeväckande av en socialdemokratisk regering i det arbetsmarknadsläge som vi nu befinner oss i.
Fru talman! Dan Ericsson frågar hur många jobb som den ekonomisk-politiska propositionen ger. Enligt den bedömning som vi har gjort och som redovisas i propositionen blir det i det här fallet fråga om runt 30 000 utbildningsplatser och 50 000 investeringsjobb. Men egentligen sätts inte betyget här i riksdagen i dag, utan betyget sätts när mandatperioden har löpt ut. Då får vi se vad vi har åstadkommit. Då prövas vi mot väljarnas förväntningar. Det enda vi säkert vet är att flera hundra tusen jobb försvann under den förra mandatperioden. Det vet vi, och det var det väljarna hade att ta ställning till. Vi lever inte i någon sovjetisk planekonomi, där vi kan ange hur många jobb den ekonomiska politiken skapar - i dag, i morgon, om tre veckor eller om tre månader. En socialdemokratisk regering kommer att få stå till svars, Dan Ericsson, eftersom folk förutsätter att en socialdemokratisk regering klarar både arbetslösheten och statsbudgeten. Dan Ericsson kan vara helt övertygad om att medborgarna kommer att granska oss i det avseendet. Dan Ericsson kommer att kunna ligga i lä i det fallet, eftersom det är socialdemokratin som folket har ställt sitt förtroende till.

Fru talman! Jag tror att Anders Sundström har en genuin oro för statsskuldens utveckling och likaså för svårigheterna att skapa arbetstillfällen på arbetsmarknaden. Jag ifrågasätter inte hans ambitioner, och jag förväntar mig inte heller att han skall ifrågasätta mina på någon av de här punkterna. Det finns, som Anders Sundström sade i början av sitt anförande, en risk för att en växande statsskuld kan knuffa ut välfärden och därmed på sikt jobben. Just därför är det så oändligt viktigt att vi tar vara på de möjligheter som högkonjunkturen nu ger och lägger en stabil grund för fortsatt tillväxt och riktiga jobb i näringslivet. Det är bara det att regeringens politik inte ger det resultatet. Vi har i dag fått höra att OECD:s färska rapport har publicerats. I eftermiddagsekot sades det att rapporten ger regeringens politik en svidande kritik. Sverige halkar efter, förtroendet för regeringens politik brister, konsumtionen kommer att bli lägre än planerat, etc. Ekots sammanfattning var att OECD ger Det är inte av skadeglädje jag säger det här. Jag säger det därför att jag blir djupt bekymrad. Detta är vad vi har sagt hela dagen här i kammaren. Regeringens politik leder fel. Den löser inte Sveriges problem, den löser inte de ekonomiska problemen och därför icke heller problemen på arbetsmarknaden. Det krävs en helt annan politik. Arbetsmarknadspolitiken har under de senaste decennierna fått bära en växande börda, orsakad av en i grunden felaktig inriktning på den ekonomiska politiken. Inflationspolitiken under 80-talet gjorde att problemen på arbetsmarknaden formligen exploderade. Tillväxten av nya jobb i svenska företag kom inte i Sverige utan utomlands, och Sveriges attraktionskraft på utländska investeringar minskade. Där har vi grundproblemen. Vi löser inte de problemen, Anders Sundström, med ökade skatter och ökad reglering, genom att gå tillbaka till den politik som har skapat problemen. Anders Sundström föreslår inga åtgärder mot arbetslösheten. Anders Sundström föreslår enbart åtgärder som något skall mildra effekterna för de människor som slås ut. Detta är icke någon aktiv arbetsmarknadspolitik.
Fru talman! Låt mig börja med förtroendet för Sverige. Kom ihåg att den statsbudget som vi jobbar efter i dag är formad av Sonja Rembo och några till i kammaren. Vi tog över statsskulden, budgetunderskottet och massarbetslösheten, precis som jag sade i mitt inledningsanförande. Sedan får vi se vad vi lämnar efter oss. Jag är oerhört optimistisk. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att resultatet kommer att bli långt bättre än under de tre år som gått. Både medborgarna och marknaden förväntar sig ju också att vi skall göra det mycket bättre. Det är bra att både medborgarna och marknaden har krav på oss. Det gillar vi socialdemokrater. För oss vore det en katastrof om vi skötte oss på samma sätt som man gjort under de tre gångna åren. Jag lyssnade på Sonja Rembos inledningsanförande. Det var två saker som jag reagerade emot. Det första var att Sonja Rembo reagerade mot att de åtgärder vi föreslår i arbetsmarknadspolitiken är för dyra. Vad Sonja Rembo egentligen vill ha är låga ersättningsnivåer och så få och passiva åtgärder som möjligt. Det är precis den inlåsning som finns i många av de stora europeiska länderna. Där har man skapat två tredjedelssamhället. Det är faktiskt så, Sonja Rembo, att om människor har gått arbetslösa länge är ALU och ungdomspraktik ingen lösning. Lösningen är investeringar i nya jobb och investeringar i ny utbildning. Det kostar faktiskt något mer i det korta perspektivet än passivt arbetslöshetsunderstöd eller ALU och ungdomspraktik. Det andra jag reagerade mot var när Sonja Rembo sade att den tillväxt av jobb som vi haft under dessa år riskerar att brytas av den socialdemokratiska regeringen. Påståendet är för det första inte sant. De tre borgerliga åren gav ingen tillväxt av nya jobb. Det var en förlust av ett stort antal jobb. Det är sanningen. Sedan sade hon att trygghetslagar och socialförsäkringar ersätter arbetsinkomsten. Det är sådant som hotar de nya jobben. Under dessa tre år urholkade ni socialförsäkringarna och försämrade trygghetslagarna samtidigt som antalet riktiga jobb minskade. Det var vad ni sysslade med. Det blev facit. Det var detta medborgarna dömde ut den 18 september.
Fru talman! Det var faktiskt regeringens politik som fick en svidande bakläxa av OECD. Det var den nuvarande regeringens politik. Om jag minns rätt var den OECD-rapport som bedömde den tidigare regeringens politik avsevärt mycket positivare. Det är svaret på budgetfrågan. Fru talman! Det är väl uppenbart för hela denna församling och dem som eventuellt lyssnar på den här debatten därutöver att den tidigare regeringen stod för en politik som skapade möjligheter för en tillväxt av riktiga jobb i privata företag. Under detta år har vi också fått en sådan tillväxt. Anders Sundström kan väl ändå inte blunda för det som arbetsmarknadsutskottet framhåller här. Under ett år har vi fått en kraftig tillväxt när det gäller sysselsättningen, framför allt i industrin. Det är detta vi måste fortsätta med. Men man åstadkommer inte nya jobb genom att ta strypgrepp på näringslivet med skatter och regleringar och genom att försöka dra in riskvilligt kapital och beskatta det. Regeringens politik leder i fel riktning. Det är ingen diskussion om den saken. OECD:s kritik visar ju att så är fallet. Jag väntar fortfarande på Anders Sundströms svar på min grundläggande fråga. Har Anders Sundström funderat på orsakerna till att vi under 40 år icke har fått något nettotillskott av sysselsättning i den privata sektorn? Sysselsättningsökningen har enbart kommit i den skattefinansierade offentliga sektorn. Jag riktar ingen kritik mot de jobb och de arbetsuppgifter som utförs där. De är nödvändiga. Men faktum kvarstår: Vi kan aldrig klara Sveriges finanser om vi inte får ökad sysselsättning i den konkurrensutsatta sektorn. Det är den sektor som skall konkurrera på hemmaplan och framför allt med utlandet.

Fru talman! Låt mig först konstatera att Sonja Rembo och jag har väldigt olika syn på hur man åstadkommer tillväxt. Jag tror att arbetsmarknadspolitiken måste innehålla många aktiva åtgärder, t.ex. satsningar på utbildning, kompetens och investeringar. Jag tror inte på passiva åtgärder. Det låser in de arbetslösa i en hopplös situation. Jag tror inte heller på Sonja Rembos teori om att man åstadkommer en snabbare tillväxt genom att försämra trygghetslagar och urholka socialförsäkringssystemet. Där har vi i grunden olika uppfattningar. När jag lyssnade på Sonja Rembo fick jag det intrycket att Sonja Rembo tyckte att den förra regeringens politik hade varit lyckosam. Tycker verkligen Sonja Rembo att de tre år som gått var lyckosamma år för Sverige? Det skulle vara intressant att få veta det. Jag delar Sonja Rembos uppfattning på en punkt - där är vi helt överens - nämligen att sysselsättningen i näringslivet måste öka. Det finns två tragiska perioder i Sverige, nämligen 1976-1982 och 1991-1994. Då försvann väldigt många jobb ute i det privata näringslivet. Det är under de två perioderna som det begicks allvarliga brott mot detta. Hemma i mitt län tog det åren 1982-1991 att återskapa de jobb som försvann i näringslivet under perioden 1976-1982. Nu är vi tillbaka i en situation i mitt län som faktiskt är sämre än den vi övertog 1982. Jag vet inte hur det ser ut i Sonja Rembos län, men jag skulle kunna tänka mig att det är på ungefär samma sätt.

Fru talman! Arbetsmarknadsministern nämnde Han nämnde bl.a. miljöinvesteringar inom arbetsmarknadspolitiken. Jag vill veta vad som konkret menas med detta. Kan man exempelvis tänka sig Miljöpartiets förslag när det gäller direktavdrag för byggnadsinvesteringar? Vi vill att de skall göras av miljöskäl. Jag tänker bl.a. på att det skulle skapa jobb i byggsektorn om man allergisanerar skolor och daghem. Vad jag minns lovade statsministern i slutskedet av valdebatten att det skulle bli en allergisanering av skolor och daghem, precis som Miljöpartiet länge hade framfört i valdebatten. Det är en fråga. Jag skulle också vilja se en helhetssyn i frågan om en arbetstidsförkortning, som jag berörde i mitt inlägg förut. Egentligen skall man inte lyssna på vad som sägs på nyheterna på morgonen. Det var alarmerande rapporter om att en stor del av de statsanställda skulle avskedas. Jag tycker att man kan studera de försök som har gjorts inom offentlig sektor. Sådana pågår bl.a. på Södertälje lasarett. Där har man inom befintlig budget genomfört en arbetstidsförkortning till sex timmars arbetsdag. Man har lyckats åstadkomma bl.a. en mindre sjukfrånvaro, inom befintlig budget, som sagt. Jag tänker också på den privata sektorn, t.ex. byggsektorn, när jag pratar om en arbetstidsförkortning. Där kan man kanske ha två arbetslag vid vägbyggen eller husbyggen. Man kan effektivisera genom maskinparken och få ekonomiska fördelar. Byggarbetarna kan arbeta sex timmar per dag. Man vet att de två sista timmarna varje dag innebär stora risker för olycksfall i arbetet. Jag vill höra vad arbetsmarknadsministern säger om direktavdrag, miljöinvesteringar och en arbetstidsförkortning.
Fru talman! Barbro Johansson tar upp många frågor. Låt mig börja med direktavskrivningar i fråga om byggnader. Jag kunde faktiskt inte följa Barbro Johanssons resonemang i talarstolen. Hon beskrev det som en tung ekonomisk belastning för staten. Vad det handlar om är att förmå näringslivet att tidigarelägga investeringar i byggnader och ge möjlighet till direktavskrivningar. Det följs av en högre skatt längre fram. När man minskar avskrivningsunderlaget och bygger nya produktionsanläggningar leder det så småningom till att en större andel av vinsten måste beskattas. Den typen av avskrivningar är lönsamma både för företaget och för samhället. Samhället får fler jobb och en större skattebas. Näringslivet kan utnyttja konjunkturuppgången till att skaffa sig större marknadsandelar. Det kan man inte byta mot allergisanering i skolor. Därför har vi i detta investeringsprogram också förslag till investeringsstöd till kommunerna som framför allt bör användas till miljöförbättringar i offentlig sektor. Allergisanering är ett utmärkt exempel på hur pengarna bör kunna användas. Den tredje fråga Barbro Johansson tog upp gällde arbetstiden. Regeringen tillsätter en särskild arbetstidsutredning som får till uppgift att bl.a. studera den fundering som Barbro Johansson uttrycker, i vilken mån kortare arbetstid också leder till minskad arbetslöshet. Vi återkommer med ett förslag när den utredningen är färdig.
Fru talman! Jag kan se att direktavdragen innebär en omfördelning av skattepengar. Det är bara vissa företag som gynnas. Den inhemska industrin och den inhemska produktionen står nu kanske och stampar. Man förutsätter att konsumenterna skall kunna konsumera. Konsumtionen är låg just nu. Jag ser ingen fördel med detta. Jag tycker att det verkar onödigt att exportindustrin skulle få göra avdrag av detta slag. Exportindustrin går ju för högtryck och är självfinansierande vad gäller investeringar. Jag menar att dessa avdrag i stället skulle få göras av miljöskäl. Då kunde de komma fler till godo. Det är bra att arbetsmarknadsministern säger att man kommer att kunna allergisanera. Jag välkomnar självfallet en utredning om arbetstidsförkortning. Miljöpartiet tycker dock att det har gjorts så många försök inom detta område att vi skulle vilja ha en arbetstidsförkortning snabbare, nu när arbetslösheten är så stor. Vi vill att en sådan skall införas nästa år, vid halvårsskiftet. Visst är det bra med en utredning om arbetstidsförkortning. Men vi skulle kanske vilja se att det gick snabbare. Hur snabbt kan en sådan utredning gå? Hur snabbt kan den komma till stånd? Jag kan tänka mig att man kommer att gå in på en arbetstidsförkortning i avtalsrörelsen. Bl.a. Metall förordar en arbetstidsförkortning. Redan i avtalsrörelsen kommer denna fråga upp.
Fru talman! Låt mig säga att direktavskrivningar inte leder till någon omfördelning av pengar mellan företag. Det är fel att påstå det. Det leder till en omfördelning av skatteinkomster över tiden, så att företaget nästa år kommer undan med något lägre skatt om man väljer att investera och bygga ut sin produktionsanläggning. Å andra sidan leder denna större produktionsanläggning i ett längre perspektiv till ökade skatteinkomster. Det är en omfördelning över tiden, inte mellan företag. Det är viktigt att poängtera. Det kan inte bytas mot någonting annat. Det är företagets skatt som skjuts framåt, mot att företaget investerar i en större produktionsanläggning som ger samhället större skatteinkomster.

Fru talman! I regeringens ekonomisk-politiska proposition har det aviserats att utgifterna för den statliga konsumtionen skall minska med 2 000 miljoner kronor. Enligt propositionen skall stora delar av besparingskravet läggas på bl.a. Justitiedepartementet. Besparingen skall genomföras fullt ut redan budgetåret 1994/95. Något besked om hur besparingen kommer att drabba Justitiedepartementet ges emellertid inte. Det finns flera skäl att anta att en del av besparingarna kommer att genomföras genom att återinföra någom form av halvtidsfrigivning av fängelsedömda och att på nytt sänka straffen för rattfylleri och narkotikabrott. Ett skäl är att då vi under de borgerliga regeringsåren slopade den obligatoriska halvtidsfrigivningen och skärpte straff på bl.a. rattfylleri, ökade naturligtvis kostnaderna för kriminalvården. Ett annat är att socialdemokraterna i riksdagen röstade mot dessa förslag. Då ligger naturligtvis återställare nära till hands. Av Justitiedepartementets utgifter svarar polisväsendet för mer än hälften. Kostnaderna för kriminalvården upptar också en stor del av departementets budget. Polisen, liksom kriminalvården, tvingades redan under den gångna mandatperioden känna av tunga besparingskrav som ett resultat av krisuppgörelsen hösten 1992, varigenom Justitiedepartementet - till följd av Socialdemokraternas krav - ålades att spara 500 miljoner kronor inom polisväsendet. Detta sparbeting kämpar polismyndigheterna nu med ute i länen. Det är oundvikligt att den i propositionen aviserade besparingen på Justitiedepartementets område kommer att innebära betydande neddragningar inom Polisen och kriminalvården. Vi motsätter oss därför den aviserade besparingen, eftersom den undergräver det offentligas skyldighet att ta ansvar för att medborgarnas berättigade krav på rättstrygghet upprätthålls. Erfarenheterna har visat att polisbrist inte bara hotar medborgarnas omedelbara rättstrygghet utan även möjligheten att genomföra brottsutredningar. Under slutet av 80-talet ledde polisbristen bl.a. till att utredningar angående ekonomisk brottslighet drabbades svårt. Många brottsanmälningar blev inte ens föremål för utredning. Polisen lyckades helt enkelt inte fylla vakanserna inom ekorotlarna i tillräcklig utsträckning och ärendebalanserna växte. Den borgerliga regeringens åtgärder för att bekämpa den ekonomiska brottsligheten har lett till att fler ekobrottsutredningar nu slutförs än under tidigare socialdemokratiska regeringsperioder. Detta till trots fick den borgerliga regeringen utstå kritik från Socialdemokraterna för att vi inte gjorde tillräckligt för att angripa den ekonomiska brottsligheten. En grundläggande förutsättning för att vi skall lyckas att komma åt den ekonomiska brottsligheten, liksom all annan brottslighet, är att det finns tillräckligt med välutbildade poliser och åklagare - förstärkta med den särskilda kompetens som erfordras - som kan ägna sig åt brottsutredningar. När vi nu ser att utvecklingen har vänt i positiv riktning och förnyelsearbetet har påbörjats inom alla delar av polis och åklagarväsendet, liksom inom kriminalvården, aviserar Socialdemokraterna en återgång till den politik vars effekter vi med skrämmande tydlighet har sett. Socialdemokratiska regeringar tycks tro att man skapar rättstrygghet genom att uttala att man prioriterar den. Vi moderater vet att handling är bättre än ord.

Fru talman! Efter att ha lyssnat till det mesta i dagens debatt gör jag två reflektioner i denna ganska sena timma. Den första är att jag noterat att de borgerliga debattörerna angriper regeringens förslag till sanering av budgetunderskottet. Man ger därvid intrycket av att vilja göra kraftfullare insatser. Men man klagar samtidigt över varje enskilt förslag, som under stundom kallas för dråpslag och därför avvisas. Det går naturligtivs inte att inbilla svenska folket om att budgetunderskottet kan saneras utan att detta drabbar alla. Min andra reflektion är att här har det talats väldigt mycket om svårigheter och umbäranden i Sverige, för oss svenskar. Men mycket få har talat om dem som har det vida värre än vi. Det var om dessa som jag skulle vilja säga ett par ord. Dagens ärende innehåller också frågan om att frysa det internationella biståndet under den här mandatperioden, fyra år framåt, vid det nominella belopp som nu utgår. I anledning av det har jag tillsammans med Mariann Ytterberg, Martin Nilsson och Tomas Eneroth väckt en motion Fi14, som behandlas under mom. 57. Jag yrkar på en gång bifall till denna motion. Vi konstaterar att det i krisuppgörelsen hösten 1992 gjordes ett kraftigt avsteg från enprocentsmålet, då man minskade biståndsvolymen med ca 1,5 miljarder. Därmed sänktes biståndet från 1 % av BNI till 0,9 %. Om man fryser biståndet vid oförändrat nominellt belopp innebär det att man successivt kommer att sänka biståndsvolymen, för att kanske 1998 vara nere i 0,7 %. Vi menar att det är en mycket olycklig utveckling, och det är fel att på det sättet låsa sig vid en sådan utveckling. Biståndet bör avgöras vid varje budgetbehandling. Utrikesutskottet konstaterar i sitt yttrande att så bör ske. Utrikesutskottet konstaterar också att kunskapen om och stödet för enprocentsmålet är väl befästa i riksdagen och i den allmänna opinionen. En återgång till enprocentsnivån är också en internationellt betydelsefull symbolfråga, varför den även av det skälet bör prioriteras. Så säger alltså utrikesutskottet. Ja, man kan ifrågasätta hur fast befäst enprocentsmålet är i riksdagen, om riksdagen nu binder sig vid att successivt sänka ned mot kanske 0,7 %. Vi menar att det inte är riktigt trovärdigt att i det läget hävda att vi står för enprocentsmålet. I varje fall kommer uppfyllelsen av detta att ligga långt, långt fram i tiden. Jag skall inte orda mer om detta nu. Men jag vill göra markeringen att vi tycker att det är fel utveckling och att riksdagen inte bör binda sig vid en sådan utveckling. Dessutom skulle jag vilja använda ett par minuter till att läsa om några tankar i högerspaltskolumnen i gårdagens Aftonbladet. Skribenten heter Sören Eriksson. Han ställer frågan: "Överlever solidariteten med världens fattiga när det är kärva tider hos familjen Svensson?" Sedan konstaterar han: "I dag utbreder sig bara alltför lätt en benägenhet att se bistånd som en sorts offentligt organiserad välgörenhet, att utdelas i den mån vi har råd. Det är just nu det ska framhävas vad bistånd inte är: Bistånd är inte i första hand katastrofhjälp. Bistånd har inget att göra med bra affärer för Sverige. Det duger inte heller med det behagliga självbedrägeriet att vi på sikt hjälper oss själva genom att hjälpa folken i tredje världen. Bistånd är till för de fattigaste människorna. Till dem ger vi bistånd, som en handling av solidaritet. Det är detta som måste sägas och upprepas. Annars kan vi inte förankra biståndet premanent hos en stor majoritet hos svenska folket, för en biståndsvilja som håller genom svåra år." Nu är det svåra år. Det är viktigt att försöka hålla biståndsviljan vid liv och biståndsvolymen så nära 1 % som det är möjligt.

Fru talman! I fråga om regeringens ekonomiska och politiska plan har tidigare talare från Vänsterpartiet - Johan Lönnroth, Hans Andersson och Lars Bäckström, och fler blir det - intygat att Vänsterpartiet i stora drag står bakom regeringens plan när det gäller att sanera den svenska ekonomin. Men på ett väldigt väsentligt område skiljer vi oss totalt från varandra. Det gäller då frågan om biståndet och säkerheten. Vänsterpartiet menar att vi kan göra en rad besparingar på andra områden i vårt land. Vi vet att det på många områden är smärtsamt och att det innebär stora uppoffringar för människor. Men när det gäller biståndet hamnar vi i en helt annan division. Jag och många andra här i salen börjar bli så gamla att vi kan minnas att våra föräldrar var med och kämpade för enprocentsmålet. Jag är stolt över att ha en far som på 60-talet hörde till dem som här i riksdagen och runt om i vårt land tillsammans med andra, exempelvis från Broderskapsrörelsen, var ute och mycket aktivt propagerade för att Sverige skulle uppfylla enprocentsmålet. Vad finner vi i dag? Jo, att vi har backat från enprocentsmålet. Vi finner att man med den frysningsplan som vi nu diskuterar kommer fram till - litet beroende på hur man räknar - att det 1994 skulle röra sig om 0,9 %, 1995 om 0,87 % och 1998 om 0,81 %. Det här är siffror som UD har gett oss och som, tyvärr, inte är tilltagna i överkant. I utskottet har vi varit helt överens om att det är viktigt att peka på enprocentsmålet som ett långsiktigt mål. Men jag menar att man i dag ändå gör sig skyldig till ett mycket starkt brott, och då även från Socialdemokraternas sida. Jag är naturligtvis inte överraskad av att Moderaterna inte ställer upp på ett bibehållet eller ökat bistånd. Det är ingen överraskning för någon av oss här i kammaren. Men att Socialdemokraterna skulle vara det parti som tillsammans med Moderaterna gjorde detta gör mig naturligtvis djupt besviken. Jag sade tidigare att Vänsterpartiet ställer upp på regeringens sparplan för att få en ekonomi i balans. Vi har ett förslag där vi ser till att vi har täckning och där vi på ett annat sätt kan ta in den här besparingen. Vi menar att hela besparingen kan göras på det säkerhetspolitiska området och inom försvaret. I går hade vi en rätt högljudd och livad diskussion om försvarskostnaderna. Flera av oss lyfte just fram den enorma satsning som vi gör på den militära säkerheten. Det rör sig om en summa som är mer än tre gånger större än det belopp som vi i dag satsar på biståndet. Detta har dimensioner som i mina ögon är fullständigt orimliga, därför att den bästa satsning på säkerhet som vi kan göra är att investera i åtgärder för mer rättvisa i världen och åtgärder för den sociala säkerheten. Vi i Vänsterpartiet menar alltså att man kan ta hela besparingen på försvarsbudgeten. Det är fullt möjligt att göra på det viset. Fru talman! När vi nu talar om biståndet, som är mindre än en tredjedel av försvarsbudgeten, handlar det inte om att skapa rättvisa i världen. Därtill är de summor som vi satsar på bistånd alltför ringa. Då skulle det hamna om betydligt större summor. Nej, det handlar om solidaritet och om att satsa mindre än 1 %. Vi är tyvärr långt ifrån enprocentsmålet. Jag menar att det är av största betydelse att vi bibehåller enprocentsmålet och att vi kommer närmare det målet - inte att vi kommer längre från det, som vi faktiskt gör med det här beslutet. Så länge det i vårt land är möjligt, så länge människor anser sig ha råd, att satsa stora summor - det är ju miljarder som går till alkohol, cigaretter, choklad och andra lyxprodukter - finns det inte någon som helst rimlig förklaring till att vi skulle minska biståndet. Det handlar ju inte ens om rättvisa. Det handlar om en liten solidaritetshandling. Fru talman!

Fru talman! Jag skall genast ta kammaren ur villfarelsen att jag i debatten skulle driva en diskussion med Eva Zetterberg som företrädare för utskottet. Jan Bergqvist har redan yrkat bifall till hemställan i utskottsbetänkandet. I stället skall jag apostrofera Eva Zetterbergs far, som var en av mina företrädare. Så småningom blev jag Georg Anderssons efterträdare när det gäller ordförandeskapet i Broderskapsrörelsen. Det är i den egenskapen som jag tänker säga några saker om biståndet. I den ekonomisk-politiska propositionen finns det ett kapitel som behandlar riktlinjerna för budgetpolitiken. I ett samlat avsnitt om säkerhets-, försvars-, bistånds och flyktingpolitiken föreslås bl.a. att biståndsanslaget skall vidkännas en ytterligare avräkning med 300 miljoner kronor avseende asylkostnader. Vidare föreslås att biståndsanslaget skall frysas till ett oförändrat nominellt belopp om 13,36 miljarder kronor t.o.m. kalenderåret 1998, dvs. i tre och ett halvt år. Förslaget stöds i det framlagda betänkandet av finansutskottets majoritet. Det kan i förstone synas vara ett harmlöst förslag. Men det visar sig vid en närmare granskning få mycket negativa konsekvenser för biståndet. Efter en lång och enveten kamp lyckades solidaritetsrörelsen för tredje världen få genomslag i Sverige för ett omfattande och generöst bistånd. Riksdagsbeslut togs redan under 1960-talet för att avsätta 1 % av vår samlade produktion, BNP, till stöd till u-länderna. Under 1970-talet nådde vi målet att i statsbudgeten anslå 1 % av BNP - senare BNI, bruttonationalinkomsten. Det var ett moraliskt åtagande vi ingick gentemot de fattiga folken - nämligen att av det vi producerar avsätta en given andel, en hundradel. Åren har gått, och biståndet har understundom varit utsatt för krav på nedskärningar. Men de har inte realiserats. Samtidigt har det i den ena internationella konferensen efter den andra strykits under hur viktigt biståndet är för utvecklingsländerna som ett komplement till en rättvis världshandel. Inte sällan har uländerna noterat den höga konsumtion som i-länderna har i jämförelse med dessa länder. Krav på resursöverföringar har varit legio. När jag deltog i FN:s stora miljö och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro sommaren 1992 framfördes budskapet åter: Skall u-länderna också klara miljöåtaganden måste i-länderna se över sin konsumtionsnivå och dela med sig av resurser till de fattiga länderna. Det är nödvändigt för att begränsa miljöförstörelsen i de utvecklade länderna men också för att ge utvecklingsländerna en chans att åtgärda sina problem. UNCED-sekretariatet, konferensens huvudansvarige, beräknade att ca 600 miljarder US-dollar i 1989 års penningvärde årligen skulle behöva avsättas när det gäller att nå de miljö och utvecklingsmål som ansågs nödvändiga för utvecklingsländerna. Av den summan borde i-länderna i bistånd tillskjuta en femtedel, dvs. 125 miljarder US-dollar. Det motsvarar dubbelt så mycket som i-länderna hittills varit beredda att ge u-länderna. Beloppet är ändå bara en mindre del av vad u-länderna årligen avbetalar på sina skulder till i-länderna. Sverige hade inför konferensen lyckats tillskjuta en mindre summa extra pengar för att visa att vi utöver enprocentsmålet var beredda till extra ansträngningar för att bidra till att möta miljöhoten. Sverige strök i konferensen under hur viktigt det var att ställa upp för en lösning av de finansiella frågorna, som var en stor stötesten. Sverige var tillsammans med övriga nordiska länder drivande i dessa frågor. Världens länder måste öka sitt bistånd, var budskapet. Samma år som Sverige var ett föredöme i Rio, gjorde under hösten den borgerliga regeringen upp med Socialdemokraterna om att skära ned biståndet med 1,5 miljarder kronor som en del i krisbekämpningen, bl.a. för att stoppa valutautflödet och trycka ned den extremt höga räntan. Biståndets andel av BNI Denna andel behöll vi även innevarande budgetår, vilket innebar en ökning av biståndsanslaget med 400 miljoner kronor. Nu föreslår regeringen att biståndsandelen kraftigt skall sänkas igen för att bekämpa den svenska ekonomiska krisen. Det blir nämligen följden av en krontalsfrysning av biståndet. Nästa budgetår sjunker biståndet till drygt 0,85 % av BNI mätt som helårseffekt. I pengar motsvarar det ett uteblivet bistånd på knappt 1 miljard kronor. En frysning t.o.m. 1998 medför att biståndet sjunker till drygt 0,8 % eller med knappt 2 miljarder kronor enligt regeringens egna beräkningar. Regeringen har då antagit mycket låga tillväxttal, t.ex. endast 2,5 % inkl. 6 % årligen t.o.m. 1996 och drar ut den trenden med viss försvagning för åren 1997-1998 blir resultatet 0,75 % år 1998 eller drygt 3 miljarder kronor. Antar man samma utveckling i löpande priser som under slutet av 1980-talet, dvs. mer än 8 % per år kommer andelen att understiga 0,7 % av BNI eller mer än 4 miljarder kronors urholkning. Antagandet är visserligen mindre sannolikt men inte helt uteslutet. Anslutningen till EU bör ge en extra skjuts åt tillväxten. Skulle vi hamna här, uppfyller vi inte ens FN:s minimirekommendation sedan flera decennier. 2-4 miljarder kronor beroende på antagande eller en minskning motsvarande 10-25 %. En jämförelse med enprocentsmålet ger skillnaden 3-5,5 miljarder kronor eller en minskning med 20-30 % av det totala biståndsanslaget. Jag undrar om det finns någon i storlek jämförbar budgetpost som kommer i närheten av så stora besparingar. Ofta jämför vi med försvaret. Den föreslagna besparingen på försvaret kan 1998 efter inflationsuppskrivning med försvarets egna index uppgå till uppskattningsvis 2,5-4 miljarder kronor. Den senare siffran utgår då från att försvaret lyckas spara mer än miniminivån. Det motsvarar en minskning av försvarskostnaderna med 5-10 %. Större är inte besparingen på den militära delen av försvaret. Andelsmässigt sparas det således mer än dubbelt så mycket på biståndet. Självfallet kommer så stora besparingar på biståndet att få konsekvenser för de fattiga folken. I en artikel i DN i oktober hävdade ett antal väl insatta ulandsengagerade personer, att nedskärningar oavvisligen drabbar olika hjälpinsatser, som institutionsbyggen, industriutbyggnader och katastrofhjälp. Det går inte att skära miljardbelopp utan att det får kännbara konsekvenser. Besparingen på biståndet är så konstruerad att ju bättre svensk ekonomi går, desto mer sparas det. Dvs. ju rikare vi blir, desto mindre av kakan skall vi dela med oss till dem som har det betydligt sämre än vi. Den logiken är inte lätt att förstå. Enligt min mening är regeringens och riksdagsmajoritetens förslag utformat så att de fattiga folken får bära en orimligt stor del av krisbekämpningen i svensk ekonomi. Det rimmar illa med våra internationella åtaganden. Bördorna har dessutom blivit extra tunga som följd av den svaga kronkursen, som i sig urholkat biståndseffekten med minst en femtedel. Om regeringens åtstramningspaket stärker kronkursen är det naturligtvis i och för sig positivt för effekten av insatta biståndsmedel. Till urholkningen kan också fogas att det nu föreslås att nästan 1 miljard kronor skall dras av för att betala insatser inom flyktingpolitiken här hemma. Därutöver tillkommer ytterligare utgifter om hundratals miljoner som ett antal år tillbaka i tiden inte bokfördes på biståndsanslaget. Under en stor del av 1980-talet genomlevde Danmark en svår ekonomisk kris. Det var bl.a. då man genomförde den s.k. kartoffelkuren. Notabelt är att Danmarks bistånd motsvarar nu 1 % av BNI. Danmark lät således inte människorna i tredje världen bära bördan av krisbekämpningen. Mot bakgrund av möjligheterna till administrativa rationaliseringar och effektiviseringar av biståndet, bl.a. sammanslagningen av biståndsmyndigheterna, samt Sveriges akuta ekonomiska kris, kan jag ändå ha förståelse för att frysa biståndet på nuvarande krontalsnivå kommande budgetår. Därefter borde dock en frysning snarare omfatta BNI-andelen, som då ligger kring 0,85 %. Så snart ekonomin tillåter borde som prioriterad insats en återgång till enprocentsmålet ske. För att undvika ytterligare nedskärningar, som drabbar de fattiga folken i tredje världen, de ekonomiskt allra svagaste, måste alternativ tas fram inför kommande budgetår. Rimligen borde försvarsutgifterna dras ned mer och miljöskatterna höjas mer för att ta två exempel. Sveriges anseende som föregångsland står också på spel. Det är särskilt olyckligt att nedskärningen kommer just som vi tar steget in i EU och som vi genomför speciella satsningar för att stärka FN:s ställning samtidigt med världsorganisationens 50 årsjubileum 1995. Signaleffekten av våra åtgärder skall inte underskattas. Det vet vi av den effekt beslutet hösten 1992 fick. Risken är stor att andra länder tar intryck och följer efter. Fru talman! I motion Fi14 med Georg Andersson som första namn hävdas, att biståndsvolymen inte bör frysas under de närmaste fyra åren. Riksdagen bör i stället i sin budgetbehandling varje år ha möjlighet att ta ställning till biståndets storlek. Ambitionen bör vara att så snart som möjligt närma sig enprocentsmålet. Mot bakgrund av det jag tidigare sagt yrkar jag bifall till denna motion och avslag på riksdagsmajoritetens förslag i denna del.

Fru talman! Både Berndt Ekholm och Georg Andersson har på ett utmärkt sätt lyft fram biståndets betydelse och, tycker jag, talat helt i linje med den reservation som jag åberopade och yrkade bifall till. Men problemet, Berndt Ekholm, är att ni talade för utskottsmajoriteten, i finansutskottet och tidigare när frågan behandlades i utrikesutskottet. Ni har inte gått på reservationens krav, nämligen att det inte skall vara tal om någon frysning alls. Därmed tycker jag att litet av argumentationen faller. Jag vet att Broderskapsrörelsen i den här frågan har ställt upp och agerat mycket kraftfullt och att vi har mycket tydliga signaler från en rad socialt och biståndsmässigt engagerade organisationer i vårt land. Då undrar jag: Varför har inte ni lyssnat på dem? Varför inte stödja den reservation som ändå är den som bäst lyfter fram biståndet? Det vore logiskt utifrån just de synpunkter som ni lägger fram här. Jag vill fortsätta med ytterligare frågor, fru talman. Vi vet att ni är villiga att frysa anslaget det här året i alla fall, och då undrar jag: Vilket bistånd är det som ni vill strypa? Vi vet att många av de projekt som vi har beviljat pengar till genom SIDA handlar om mycket långsiktiga kontrakt. De går inte att bryta. Det är förmodligen katastrofbiståndet, som vi alla värnar om, som är det som kommer i farozonen. Vad är det för bistånd som ni anser skall upphöra på katastrofområdet? Skall vi inte ha någon beredskap där? Eller skall vi minska insatserna när det gäller att stödja nya demokratier, exempelvis Sydafrikas uppbyggnad?? Jag och Vänsterpartiet anser inte att problemet är att vi har för mycket bistånd, utan vi har för litet. Jag vill bara, fru talman, också tillägga att vi i Vänsterpartiet självklart är för administrativa besparingar, att minska administrationen runt SIDA. De tycker vi är fullt möjligt. Vi anser också att det kan vara möjligt att minska administrationen i asylförfarandet, däremot inte kostnaderna för asylmottagandet och det som drabbar dem som söker asyl i vårt land. Där vill vi inte göra några besparingar.

Fru talman! Jag skall egentligen inte driva något debatt med Eva Zetterberg angående regeringsförslaget. Jag har ju redan sagt att jag inte stöder det. Jag argumenterar ju här för min egen ståndpunkt. Orsaken till att jag inte yrkar bifall till reservationen är mycket enkel. I reservationen vill man nämligen inte gå med på avräkningen på 300 miljoner kronor för asylkostnader. Dessutom framgår det ganska uppenbart att reservanterna i budgetpropositionen som kommer i januari vill se ett ökat anslag till biståndet, för så är reservationen formulerad. Jag stöder i stället Georg Anderssons motion, därför att den accepterar att vi får avvakta vad som kommer i budgetpropositionen. För egen del har jag redan på många olika sätt sagt att jag kan tänka mig att acceptera frysning under ett budgetår men inte under flera. Bakgrunden till detta möjligen något överraskande nyanserade ställningstagande från min sida är att vi trots allt har en ekonomisk kris. Men jag bedömer inte att den ekonomiska krisen är sådan att vi behöver låsa oss för att frysa biståndet i fyra år. Det skulle få alldeles orimliga effekter. När det gäller Eva Zetterbergs frågor om vad som kommer i budgetpropositionen tycker jag att Eva Zetterberg får vänta till den 10 januari.
Fru talman! Ja, jag skall givetvis vänta till budgetpropositionen kommer. Förhoppningsvis kommer vi i Vänsterpartiet att ha samma inställning som Socialdemokraterna till hur vi skall kunna bibehålla eller förhoppningsvis höja biståndet. Det är vår ambition på området. Men jag vill bara konstatera att det naturligtvis är bättre att stödja motionen med Georg Andersson som första namn än att godta en frysning under fyra år. Det inser jag också, Berndt Ekholm. Men jag vidhåller att det som Berndt Ekholm och Georg Andersson själva har lyft fram i sina anföranden och i den politik som jag vet att ni har försökt få gensvar för när ni själva varit ute och talat i vårt land talar emot er själva. Det vi själva lyfter fram i reservationen är att vi över huvud taget inte skall frysa biståndet. Fru talman! Vad det gäller EU-biståndet som Berndt Ekholm också tog upp vill jag bara tillägga att vi redan nu vet att en stor del av pengarna för Sveriges bistånd kommer att föras över till EU, där de förhoppningsvis används på ett bra sätt. Men där har vi betydligt mindre kontroll över hur medlen används än vad vi har över de medel som vi själva bestämmer om. Summan handlar om 1,5 miljarder. Det som finns kvar av anslaget till bistånd på drygt 13 miljarder finns det all anledning att värna om, så att man inte fryser eller minskar det ytterligare. Precis som Berndt Ekholm var inne på bör besparingarna göras på försvaret. Det är där vi kan gör neddragningar. Därmed kan vi också öka säkerheten i världen. Det är jag övertygad om.
Fru talman! Jag är litet förvånad över att Eva Zetterberg inte kan låta sig nöjas med att jag stöder Georg Anderssons motion, för det är ju faktiskt en viss skillnad mellan det som jag säger och det som Eva Det är intressant att se att Eva Zetterberg har gått med på den skrivning som finns i reservationen, där det talas så väl om den neddragning på 1,5 miljarder kronor som gjorts upp. Jag har inget minne av att Vänsterpartiet då stödde en sådan neddragning. Men uppenbart gör man det i reservationen, som var och en kan läsa. Så visst finns det en skillnad i synsätt. Vad gäller försvaret så har jag aldrig pläderat för att hela besparingen skulle läggas där.
Fru talman! Det kan synas vara hedervärt av Georg Andersson och Berndt Ekholm att lämna utskottsmajoriteten och yrka bifall till motionen. Men till vad nytta, kan man fråga sig. När vi kristdemokrater var med i fyrpartiregeringen lyckades vi ju hålla stånd mot moderata attacker på biståndet. Det var först i samband med krisuppgörelsen, där Socialdemokraterna tillsammans med Moderaterna var pådrivande, som en viss minskning av biståndet tvingades fram. Nu gör Socialdemokraterna ånyo upp med Moderaterna just om att ha biståndet som ett sparobjekt, dvs. att för de människor som allra mest behöver vårt stöd skall socialdemokrater och moderater skuldra vid skuldra dra in resurser. När det gäller exempelvis besparingar i arbetslöshetsförsäkringen, som jag väl känner till i och med att jag sitter med i arbetsmarknadsutskottet, vill också moderaterna göra upp med socialdemokraterna om indragningar. Men där ville socialdemokraterna på en punkt definitivt inte vara med, för det var besvärande, vilket jag förstår. Men här känns det uppenbarligen inte besvärande för det socialdemokratiska partiet att med moderaterna göra upp om besparingar på biståndet. Jag förstår att detta måste kännas svårt för Berndt Berndt Ekholm och Broderskapsrörelsen för att påverka det socialdemokratiska partiet? Blir det en mobilisering för internationell solidaritet, så att vi snabbt kan komma ur den frysning av biståndet som jag är rädd att kammaren kommer att besluta om här litet senare?
Fru talman! För att börja med det sistnämnda, om jag får säga min egen mening, så gör jag i dag en mycket kraftfull markering. Om inte Dan Ericsson inser vad den åtgärden betyder, så kan jag inte hjälpa det. Kds skall väl inte svära sig fritt från det ansvar som kds faktiskt har för neddragningen av biståndet med 1,5 miljarder kronor. Är man med i en regering och, som kds, väljer att inte lämna den får man ta ansvar för de åtgärder som man varit med om att vidta. Det tycker jag är rimligt. Man kan möjligen också säga att en av orsakerna till att vi nu över huvud taget har denna debatt om att frysa biståndet är naturligtvis den kris som bl.a. Dan Ericssons parti har medverkat till att försätta vårt land i. Ni har givetvis ett visst ansvar för den situationen. När jag nu har ordet kan jag inte låta bli att ifrågasätta kds djupa engagemang för biståndet. Hade det varit så djupt som ni säger att det är, hade det varit rimligt att ni i er ekonomisk-politiska motion hade skrivit någonting om biståndet, att ni hade yrkat något med anledning av biståndet. Det gjorde ni inte. Det kan man inte tolka på annat sätt än att viktigare än så var inte biståndet för kds.
Fru talman! Jag hade en enda fråga till Berndt Ekholm, nämligen om Broderskapsrörelsen nu skall gå ut i en kampanj för internationell solidaritet för att snarast möjligt upphäva det som jag fruktar kommer att bli kammarens beslut litet senare i kväll. Det svar jag fick var att det såvitt jag förstår var tillräckligt att göra en kraftig markering här i kammaren. Men, Berndt Ekholm, det måste ju vara litet allvarligare än så, när vi nu faktiskt ruckar på principer som har funnits under lång tid här i Sverige när det gäller just satsningen på bistånd. Vi måste väl ändå försöka att vara överens om att vi skall göra alla ansträngningar, såväl Berndt Ekholm och Broderskapsrörelsen som vi i de fem partier som står bakom reservationen, för att snarast möjligt komma ifrån den här frysningen. Berndt Ekholm, den besparing som blev en effekt av krisuppgörelsen drevs ju fram i en allians mellan socialdemokraterna och moderaterna. Det är klart att vi kunde ha satt hela regeringsmakten på spel, men det kanske inte var läge för det just då i den krissituation som rådde. Men det var inte så att kds inte stred för att se till att detta inte skulle röras. Men när socialdemokraterna och moderaterna gjorde upp i det ekonomiska läge som var är det klart att det inte fanns så värst mycket att sätta emot. Sedan, Berndt Ekholm, avklarades frågan om tekniken för hur vi skriver våra hemställanspunkter tidigare här i debatten. Mats Odell gjorde klart att det är en teknisk sak som diskuterats inom finansutskottets ram. Tidigare har vi också i partiet diskuterat med
Fru talman! Jag börjar med det som Dan Ericsson tog upp sist. Han gjorde biståndsfrågan till en formell sak i ett samarbete med Kammarkansliet. Då känner inte jag igen kds, det måste jag säga. Den välvilligaste tolkningen är att kds har glömt att skriva om biståndet. Men det är i sig oerhört uppseendeväckande att ett parti som faktiskt har slagits för bistånd under så många år glömmer att i en ekonomisk-politisk proposition över huvud taget nämna biståndet och glömmer yrkandet. Det är uppseendeväckande. Det måste nog Dan Ericsson själv hålla med om. När det sedan gäller den här alliansen om biståndet har jag inte suttit i dessa slutna rum och fört några diskussioner, så det kan jag inte svara för. Men det intressanta är att första gången som biståndet minskade i, såvitt jag vet, svensk historia var när kds innehade biståndsministerposten. Det är ganska talande och litet mer än en symbolfråga. Det är klart att det krävs en förfärlig massa åtgärder för att återställa biståndet. De stora och viktiga åtgärderna är kanske inte att jag råkat hålla ett anförande i kammaren för ett bibehållet bistånd, utan att vi är många som kämpar för att få ordning på svensk ekonomi. För att få ordning på svensk ekonomi, måste man faktiskt också ordentligt ge sig i kast med besparingar - vi kan diskutera hur de skall läggas ut, vilket jag gör här - men också vara beredd att införa de skattehöjningar som krävs. På den punkten lämnar väl kanske kds agerande en del övrigt att önska. Självfallet kommer jag personligen att göra allt som står i min makt för att biståndet fryses under så kort tid som möjligt.

Fru talman! I dag har vi världens mest jämställda riksdag, kvantitativt sett. Genom årets val har andelen kvinnor ökat till drygt 40 %. Kvinnor i Sverige har därmed uppnått en aldrig tidigare skådad politisk makt. Vi finns överallt, utom vid lottdragningarna i riksdagen. Men makt handlar inte bara om antal, det handlar också och inflytande. I Långtidsutredningen finns en särskild bilaga som behandlar kvinnors roll i ekonomin. Där framhålls att ekonomisk makt bör ses som ett begrepp med flera dimensioner. Det handlar om obetalt respektive betalt arbete, löneskillnader, i vilken utsträckning kvinnor respektive män är beroende av offentliga transfereringar. Ekonomisk makt handlar också om vilket inflytande kvinnor har på fördelningen av de ekonomiska resurserna, dvs. möjligheten att påverka hur pengarna fördelas. Politiken har alltför länge utgått ifrån att det finns ett allmänt intresse, ett intresse som är lika för de olika klasserna och ett intresse som är lika för kvinnor och män. Men det finns inget sådant allmänt intresse - klass och kön är politiska dimensioner - inga sakområden som kan prioriteras eller icke prioriteras. Vi bör därför ständigt slå vakt om misstanken att det kan finnas en möjlighet att kvinnor kan ha andra åsikter och behov än män och pröva våra förslag utifrån ett kvinno respektive mansperspektiv. Jämställdhetsminister Mona Sahlin har i ett direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare uppdragit åt dem att granska sina förslag ur ett jämställdhetsperspektiv innan de läggs fram. Hittills har proceduren varit sådan att om förslagen granskats över huvud taget så har det varit en analys efter det att förslaget genomförts. För alla dem som tror att vi i Sverige är jämställda därför att vi har en jämställdhetslag är det viktigt att veta att vår jämställdhetslag egentligen heter lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. Vid alla andra tillfällen är det tillåtet att diskriminera kvinnor. Jag hade därför önskat att Mona Sahlin hade utvidgat granskningen till att gälla även den ekonomiskpolitiska propositionen och alla ekonomiska propositioner som kommer att läggas fram. De besparingar som föreslås i familjestödet och i socialförsäkringssystemen riktar sig nämligen direkt mot kvinnorna. Försämrade flerbarnstillägg, fryst bidragsförskott, försämringar i alla de basbeloppsanknutna förmånerna och försämringar i förtidspensioneringen har alla en klar kvinnoprofil och kommer att begränsa kvinnors rätt att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn lika väl som kvinnors möjlighet att bryta upp ur dåliga förhållanden. Kvinnor är mer än män beroende av våra socialförsäkringar. T.ex. använder sig kvinnor mer än män av sjukförsäkringen, föräldraförsäkringen, tillfällig föräldrapenning och förtidspensionering. Nedskärningar i socialförsäkringssystemen kommer därför att drabba kvinnor hårdare än män. Av de pensionärer som kommer att drabbas mest av nedskärningarna i pensionerna är den största gruppen kvinnor. En del av de förutsättningar som varit mest avgörande för kvinnors möjlighet att kombinera förvärvsarbete med skötsel av små barn är utformningen av familjepolitiken. Det är dock svårt att tala om en bra familjepolitik utan att samtidigt tala om kvinnors frigörelse. Bidragsförskottet är en av de viktigaste reformer som genomförts för att främja kvinnors oberoende av enskilda män. Genom bidragsförskottet kan kvinnor bryta upp från ohållbara förhållanden. I gengäld har kvinnor i Sverige blivit beroende av staten, vilket gör statens ansvar stort. För att kvinnor skall betraktas som enskilda individer i ekonomiskt hänseende krävs därför - så länge som det finns föräldrar som avstår från att ta sitt betalningsansvar - att staten tar sitt ansvar. Vänsterpartiet anser därför att de besparingar som måste göras i bidragsförskottssystemet skall inriktas på indrivningen av skulder. Det finns redan i dag möjligheter till anstånd med betalning eller möjlighet att ansöka om avskrivning av skulden. Det enda som krävs är att den betalningsskyldige tar kontakt med sitt lokala försäkringskassekontor. Att så inte sker visar på att betalningsmoralen vad gäller bidragsförskott är låg. Sålunda är de preskriberade beloppen fyra gånger så höga som de som beviljats kraveftergift. Inbetalningsgraden i procent av utbetalt bidragsförskott är så låg som strax under Den nuvarande korta preskriptionstiden för underhållsbidrag - tre år - gör att den betalningsskyldige kan utnyttja systemet genom att fördröja handläggningen. I dag avskrivs underhållsskulder genom att indrivning inte kan ske innan preskriptionstiden utgått. Vänsterpartiet anser att det är bra att preskriptionstiden förlängs, men att preskriptionstiden bort återställas till tio år. Därigenom underlättas det för staten att få tillbaka det som den har lagt ut för att säkerställa barnens standard. Det är också nödvändigt att staten som sådan ändrar sin syn på bidragsförskott och dess betydelse för kvinnors frigörelse. Jag vill nämna ett exempel. Två föräldrar, båda med studieskulder, går skilda vägar. Barnen stannar hos modern som är lågavlönad och därför måste begära anstånd med återbetalningen av studieskulden. Under tiden växer hennes studieskuld. Eftersom studieskulden av myndigheterna sätts före underhållsskulden behöver mannen inte betala bidragsförskottet. Hans studieskuld kommer därmed att sjunka kontinuerligt, och underhållsskulden avskrivs efter tre år. Det blir därför staten som betalar bidragsförskottet. Detta lämnar kvinnan med ständigt ökande studieskulder och mannen med ständigt minskande studieskulder. Förlorare blir kvinnan och staten. Det är viktigt att staten tar sitt ansvar, men det är också viktigt att staten visar vad den prioriterar. Vänsterpartiet anser att det är nödvändigt med en översyn av rutinerna för återbetalning av underhållsskulder. Vänsterpartiet anser vidare att de nödvändiga förändringar som görs måste ha som mål att kvinnors möjlighet till ekonomiskt oberoende inte rörs. Fru talman! En allmänt spridd uppfattning är att pensionärer är en homogen grupp som har klarat sig bättre än många andra grupper under de senaste åren. Jag vill framhålla att pensionärer speglar som andra grupper sammansättningen i samhället, dvs. det finns låg och höginkomstpensionärer, fattiga och förmögna. Liksom i den förvärvsaktiva delen av befolkningen är det kvinnorna som i störst utsträckning är låginkomsttagare. Att hävda att pensionärerna som grupp har klarat sig bättre än många andra grupper i samhället är därför missvisande. För att kompensera låginkomstpensionärerna föreslår regeringen ett särskilt bostadstillägg som kommer att utgå med automatik, vilket jag tycker är mycket positivt. Pensionärerna slipper då den förnedrande behandling som en ansökan om bidrag innebär för många av våra seniorer. Vad som är mindre positivt är att det inte sker någon återställning av basbeloppet innan avindexeringen träder i kraft. De pensionärer som i dag har svårt att klarar sig kan komma att få det ännu sämre. Vänsterpartiet har därför yrkat att situationen för pensionärerna noga skall följas för att missförhållanden vid behov skall kunna åtgärdas, vilket också har tillstyrkts av socialförsäkrings och finansutskotten. Fru talman! Regeringen föreslår också att allmänna egenavgifter skall utgå med 3,95 % med början den 1 januari 1995. Egenavgifter skall inte tas ut på inkomster över tak. Genom att avgiften dras från den beskattningsbara inkomsten innebär det att kommunerna förlorar ett antal miljarder i skatteintäkter. Socialdepartementet har beräknat att "enprocentaren" i pensionssystemet kommer att leda till 2,5 miljarder i minskade skatteintäkter för kommunerna. Enligt propositionen bör man ta hänsyn till detta när man fastställer ramen för statsbidrag till kommunerna. Jag hoppas att regeringen gör det, därför att de nedskärningar som hittills har gjorts i statsbidragen till kommunerna har lett till kraftiga nedskärningar i den kommunala verksamheten, dvs. inom barnomsorg, äldreomsorg och annan social service. Därmed har också kvinnors möjlighet att kombinera förvärvsarbete med vård av barn försämrats lika väl som att kvinnors arbetsmarknad har inskränkts. Vänsterpartiet förutsätter att uttaget av allmänna egenavgifter övervägs och omprövas i samband med ställningstagandet till de kraftigt ökade egenavgifterna i samband med det reformerade pensionssystemets genomförande. Som en liten vink till finansministern kan jag berätta att egenavgifter över tak skulle inbringa ett par miljarder till statskassan. Fru talman! Så som politiken utvecklats under de senaste åren har Socialdepartementet blivit ett "städdepartement" för de ekonomiska, regionala och näringslivspolitiska frågorna. Förtidspensioneringen är en sådan städåtgärd. Men varje förtidspensionering är ett nederlag och kan inte betraktas som en människa mindre i arbetslöshet. Förtidspensionering blir också ett passivt sätt att minska arbetslösheten. I alla utredningar om rehabilitering av sjuka och arbetsskadade poängteras betydelsen av ett förstärkt arbetsgivaransvar. Målsättningen borde vara att ingen arbetsskadad skall bli förtidspensionerad förrän företaget har uttömt alla möjligheter att efter rehabilitering omplacera den arbetsskadade eller sjuke. I det fortsatta arbetet med att få ner antalet förtidspensionerade måste därför arbetsgivaransvaret ytterligare markeras. Genom det svaga arbetsgivaransvaret har en arbetsgivare inga som helst incitament för att förbättra arbetsmiljön eller för att rehabilitera en anställd vars kropp har slitits ut, tvärtom. Med den goda tillgången på både svensk och invandrad arbetskraft kan en arbetsgivare vältra över kostnaderna på staten. En kraftig markering av arbetsgivaransvaret är därför nödvändig. Monotona och förslitande arbetsuppgifter, lika väl som stress, är de faktorer som i främsta hand orsakar arbetsskador och sjukdom. Hälsa och sjukdom är en klassfråga lika väl som en fråga om kön. De försök som har gjorts med kortare arbetsdag visar att långtidssjukskrivningar och förtidspensionering minskar. En åtgärd för att minska förtidspensioneringen är införandet av en kortare arbetsdag. Att förtidspensioneras innebär också ett definitivt stopp för alla vidare insatser. Ett sätt att vidmakthålla intresset för rehabilitering är att omvandla förtidspensionen till ett mindre definitivt tillstånd. Möjligheten till förtidspension måste dock fortfarande finnas kvar för svårt sjuka eller svårt handikappade människor. Jag vill också understryka att det i dag är kvinnorna som står för den största ökningen av antalet förtidspensioneringar. I vård och omsorgsyrken - kvinnors största arbetsmarknad - arbetar kvinnor ofta med sig själva som arbetsinstrument för att rätt kunna möta t.ex. barn, patienter och anhöriga. Detta leder ofta till utbrändhet med fysiska symtom som följd. Inom industrin tilldelas kvinnorna oftast de mest förslitande och monotona arbetsuppgifterna. Vänsterpartiet har accepterat besparingarna på 3 miljarder kronor i förtidspensionssystemet. Vi vill genom rehabilitering minska antalet förtidspensioneringar, men vi vill inte sänka nivåerna i systemet. Vi anser att de besparingar som måste göras inom området förtidspensionering enbart skall ske genom satsningar på rehabilitering, kraftig markering av arbetsgivaransvaret, kraftiga satsningar på arbetsmiljön och andra förebyggande åtgärder där arbetsorganisationsförändringar, ett ökande inflytande och deltagande i arbetsprocessen är av särskild betydelse. En särskild satsning på kvinnors arbetsmiljö är nödvändig om man vill komma åt orsakerna till den ökande frekvensen förtidspensioneringar av kvinnor. Fru talman! De offentliga finanserna måste saneras för att vi skall kunna slå vakt om den generella välfärden på lång sikt. I dag ökar gapet mellan fattig och rik, mellan kvinna och man, mellan förvärvsaktiv och pensionär. Men ökande klyftor i samhället är ingenting som vi måste acceptera. Det är varken nödvändigt eller önskvärt. En bra offentlig sektor är ett medel att fördela välfärden rättvist. Om marknaden används som instrument för att fördela samhällets resurser ökar klyftorna mellan människorna. Nu om inte förr kommer det att visa sig att kvinnor och män har olika intressen och behov. Det direktiv som regeringen givit till samtliga kommittéer och särskilda utredare om att analysera de jämställdhetspolitiska konsekvenserna innan förslagen läggs fram bör därför även gälla förslag till nedskärningar. Fru talman! Jag står självfallet bakom Vänsterpartiets reservationer om bidragsförskott och preskriptionstidens längd, mom. 48 och 49. Men av hänsyn till kammarens pressade tidsschema avstår jag från att yrka bifall till dessa reservationer. Samtidigt vill jag önska fru talmannen ett stort lycka till i hennes arbete på att förändra riksdagsarbetet.

Fru talman! Den här debatten skulle kunna karakteriseras som "lång dags färd mot natt". Jag tänker nu ta upp den del av proposition nr 25 som bostadsutskottet har yttrat sig över, nämligen program för investeringssatsningar och ROT-åtgärder, räntebidraget och fastighetsskatten. Jag vill först beröra investeringssatsningar och ROT-åtgärder med syftet att ge fler jobb inom byggsektorn. Jag vill först anknyta till det som uttalas på s. "Tidigare erfarenheter av investeringsstimulanser riktade mot näringslivet är inte entydigt positiva. Som framgår av olika undersökningar inträder åsyftade stimulanseffekter först med betydande tidsfördröjning Sant så. Åtgärder som sätts in för att bryta en nedgång har inte alltför sällan fått full effekt när konjunkturen vänt. I dag, när exportindustrin går för fullt, är det inte direktavskrivningar för näringslivets bygginvesteringar som behövs. Såvitt jag kan förstå av olika uttalanden och exempel från bl.a. min hemkommun, Trelleborg, finns det gott om outnyttjade industri och kontorslokaler runt om i Sverige. Det finns ett överutbud av bostäder i de flesta regioner för närvarande, sägs det i propositionen. Därför blir det enligt regeringen inte heller någon investeringsstimulans i form av direktavdrag för byggandet av bostäder. Det verkar klokt. Det hade varit ännu klokare om regeringen hade tänkt likadant vad gäller de tidigare nämnda byggnadsinvesteringarna för näringslivet. Eventuella kapacitetsflaskhalsar beror inte på lokalbrist. Socialdemokraterna argumenterar för en sak men gör något helt annat. Förutom de negativa effekterna av att åtgärder inte sätts in vid rätt tidpunkt eller av att det är fråga om fel åtgärder kan rent principiella invändningar resas mot olika typer av ROT-stöd. Som exempel vill jag peka på att ROT-åtgärder till kommunala byggnader som skolor och äldrebostäder innebär att staten åtar sig kostnadsansvar för någonting som är en kommunal angelägenhet. När det gäller icke-statliga kulturlokaler och allmänna samlingslokaler kan liknande invändningar resas. Långsiktigt är det naturligtvis inte bra att ägarna-brukarna inte tar det totala ansvaret för verksamhetens alla utgifter. åtgärder har under de senaste decennierna varierat. Marknaden har påverkats starkt genom statliga subventioner och regleringar. Byggbranschen har därför inte anpassat sig till det, som jag ser det, långsiktigt enda realistiska, nämligen att det är de boende, inte staten, som måste vara beredda att betala de faktiska kostnaderna för boendet. Den avreglering som den borgerliga regeringen inledde inom bostadssektorn har medfört att bostadsmarknaden i betydligt större utsträckning anpassar sig efter konsumenternas efterfrågan. Det nya bostadsfinansieringssystemet har utformats så att fastighetsägarna blivit mer medvetna om produktionskostnadernas betydelse för möjligheten att orka med kostnaderna på lång sikt. Detta har i sin tur lett till att byggkostnaderna hållits tillbaka och även sjunkit. Att säga ja till socialdemokraternas investeringssatsningar och ROT-åtgärder kommer att innebära att kostnadskontrollen inom bygg och bostadssektorn åter försämras. Med dessa förslag fråntar staten återigen fastighetsägarna det långsiktiga ansvaret för det egna fastighetsbeståndet. Därför säger jag nej till propositionens och finansutskottets förslag om investeringssatsningar och ROT-stöd. 100 000 småjobb anmälts för skattereduktion. Det innebär att tusentals personer i byggbranschen har fått arbete. Genom ett permanent avdrag kan enligt min mening fler nya jobb skapas och kostnaderna för arbetslösheten minska. Det är en bra mycket bättre modell för stimulanser inom bostadssektorn än den av socialdemokraterna föreslagna, och den borde också genomföras. Jag övergår nu till räntebidrag och fastighetsskatt. 1996 måste med bestämdhet avvisas. Regeringen vill med denna höjning av fastighetsskatten finansiera förslaget om att inte fullfölja den extra nedtrappning av räntebidragen som tidigare riksdag fattat beslut om. Genom detta frångår socialdemokraterna den överenskommelse som gjordes inom krispaketets ram hösten 1992. En ökning av fastighetsskatten vållar nya problem och kommer att leda till ökade orättvisor. Höjningen slår hårt mot bl.a. de unga barnfamiljer som köper begagnade hus. Tre av fyra unga familjer köper enligt uppgift gamla hus. Endast ett fåtal har möjligheten att köpa en nyproducerad villa med räntebidrag och befrielse från fastighetsskatt. Dessutom leder den skattehöjning som regeringen i det här fallet föreslår till ökat underskott nästkommande år, eftersom skattehöjningen inte kommer förrän 1996. En sådan försvagning av statsfinanserna kan bidra till att en räntesänkning försenas. Detta kan i sin tur få allvarliga konsekvenser inom hela bostadssektorn. Den av riksdagen beslutade nedtrappningen av räntebidragen till bostäder bör fullföljas. Skatteuttaget från bostadssektorn skall inte öka. Moderata samlingspartiet anser i stället att det långsiktiga målet beträffande fastighetsskatten bör vara att den slopas då statsfinansiellt utrymme skapats. Härmed, fru talman, ansluter jag mig till Lars Tobissons yrkanden vad gäller finansutskottets betänkande FiU1.

Fru talman! Inga Berggren har rätt på en punkt. Hon säger att byggbranschen har anpassat sig efter förutsättningarna, och det är alldeles riktigt. I varje fall har inte jag under min levnad, under 50 år, varit med om att Sverige har haft så låga bygginvesteringar som vi har haft under det gångna året, och det är en följd av den politik som regeringen och Inga Berggren har förespråkat. Vi har nu fått ett system som innebär att människor inte har råd att bo i en nyproducerad lägenhet. Man införde ett bostadsfinansieringssystem under en tid med hög ränta, medan förutsättningen för det s.k. Danell-systemet var att räntan skulle vara låg. Fru talman! Om vi har en mycket låg ränta i Sverige, behövs det naturligtvis över huvud taget inga subventioner.

Drygt 20 % av byggarbetarkåren går i dag utan jobb. Ungefär 9-10 % av byggarbetarkåren är i åtgärder. Totalt är ungefär en tredjedel av byggarbetarkåren utan fast jobb. Man kan naturligtvis resonera om kostnader och annat. För oss socialdemokrater handlar det om att det arbetslöshetsunderstöd som byggarbetarna måste och skall ha kan användas på ett bättre sätt. Det kan användas för att tillfredsställa de behov som finns i samhället. Man kan rusta upp skolor, satsa på investeringar för att förbättra det kommunala VA-nätet, se till så att våra gamlingar får bättre bostäder och att psykiskt handikappade får bättre möjligheter till bra bostäder osv. Det är egentligen ett plus för samhället att man satsar på dessa områden. Inga Berggren låtsas som om det var ett minus och att investeringssatsningar på detta område bara innebär att utgifterna ökar. Om man får i gång verksamheten med att tillfredsställa de behov som ändå finns leder det fram till att byggarbetslösheten minskar samtidigt som man får gjort mycket viktiga uppgifter i samhället. Det leder i sin tur fram till att många andra inom byggbranschen får jobb. Inga Berggren nämnde att höjningen av fastighetsskatten speciellt skulle drabba barnfamiljer. Jag undrar ibland vilken värld moderaterna lever i. Den situation som har skapats som en följd av att man inte har haft någon bostadspolitik under de gångna tre åren innebär att tusentals människor lever under konkurshot - framför allt i de bostadsrättsföreningar som är byggda under senare år. Om man nu är tvungen att spara på statens utgifter, och det är man, säger vi socialdemokrater det inte kan vara rimligt att ungefär en femtedel av de människor som bor i de senast producerade bostäderna tar hela ansvaret för besparingen. Det är det som är poängen i vårt resonemang. Att många redan har höga kostnader är ett problem i samhället i dag, eftersom många riskerar att gå i konkurs. Det måste man naturligtvis också titta på och försöka rätta till. Vårt förslag för att mildra effekterna innebär att man inte tar ut den extra nedtrappningen av räntestödet. Vi måste mildra effekterna bl.a. för de barnfamiljer som bor i hus som är producerade på senare år. Det gäller ungefär 20 %. Inga Berggren och hennes kolleger tycker att man skall ta ut de kostnaderna. Min fråga till Inga Berggren är följande: Vad skulle det ha betytt för de barnfamiljer som redan bor dyrt i dessa bostäder? De kanske riskerar att få gå ifrån sina bostäder, och de förlorar sina insatta pengar eftersom de lever under konkurshot. Jag säger inte att förslaget löser alla problem, men jag säger att det mildrar effekterna. Vi vill att alla skall vara med och ta besparingen, och det är därför vi vill höja fastighetsskatten. De handlar om två saker. Det gäller dels att mildra effekterna av en tidigare förd borgerlig politik. Krisuppgörelsen handlade för vår del om att kostnaderna skulle fördelas ut över hela beståndet. En viktig signal är att alla skall vara med och dela de bördor vi står inför. Det handlar också om de behov som finns i samhället. Produktionen skall stimuleras - inte minst för att minska byggarbetslösheten och tillfredsställa behov som är viktiga. De äldre får bättre bostäder och vi kan rusta upp skolor och sanera dåliga miljöer i olika boendeområden. Det är en viktig signal. Vi har alla en viktig uppgift att fylla genom att trycka på hos de intressenter som finns på marknaden - kommuner, byggherrar och andra - så att man snabbt kommer i gång med verksamheten. Det gäller att komma i gång före sista kvartalet nästa år. Sätt i gång! Se till så att arbetslösheten minskar! Uträtta viktiga behov! Eftersom vi nu lever i en värld av borgerlig bostadspolitik - eller rättare sagt icke-bostadpolitik - inbjuder vi socialdemokrater till diskussion och samtal i den kommande utredning som har att utforma en ny bostadspolitik. Jag säger inte att det kommer att bli mer pengar till området, men jag tror att vi måste bedriva en bostadspolitik som bygger på att inte bara de som har en stor plånbok skall kunna efterfråga en god bostad. De ungdomar som växer upp och skall flytta från sina föräldrar skall ha möjlighet att hyra en modern bostad. Det är viktigt. Jag hoppas att vi efter nyår, när vi fått en sådan utredning, tillsammans utifrån ett nolläge kan utforma en bostadspolitik som bygger på att vi slår vakt om de människor som har svårt att efterfråga en bostad till en rimlig kostnad i vårt samhälle.
Inga Berggren har begärt replik på Lennart Nilssons anförande. Vi har ytterligare ett par talare upptagna under detta ärende. Jag vill på intet sätt hindra någon att komma till tals, men jag vill ändå markera att jag ändå inte har givit upp ansträngningarna att vi skall kunna avsluta samtliga de ärenden som finns upptagna på föredragningslistan i dag. Annars kommer vi att behöva fortsätta i morgon eftermiddag på ett sätt som inte var avsett.
Fru talman! Jag hade ändå tänkt att nöja mig med en replik och på det sättet se till att förkorta denna debatt. Det viktigaste är ju ändå att få ned räntan, Lennart Nilsson. Jag har för mig att bostadsminister Jörgen Andersson har talat om det i många tidningsartiklar. Det kan vi väl vara överens om. Proposition 25 innehåller enligt Byggentreprenörerna väldigt mycket av skattehöjningar och för litet av besparingar. Därmed är det sannolikt att den höga räntenivån kommer att kvarstå. Det är den faktor som mest av allt bromsar byggaktiviteten. Det är inte bra. Det bromsar också människors efterfrågan på bostäder. Jag är beredd att hålla med Byggentreprenörerna. Det är just där skon klämmer. Det som nu behövs är mer av besparingar i statens utgifter så att budgetunderskottet minskar och statsskulden stabiliseras. Först då blir den ekonomiska politiken trovärdig och kan ge sysselsättningseffekt - det som Lennart Nilsson och jag eftersträvar - inom byggsektorn utan konstgjorda medel. Jag tycker att Lennart Nilsson borde inse det. Erfarenheterna från tidgare förd s-politik visar nämligen att det inte är möjligt att ersätta brister i den allmänna ekonomiska politiken med bidragssystem och regleringar. Min slutsats blir att bostadssektorn måste inordnas i den allmänna ekonomiska politiken och ges stabila och långsiktiga spelregler. Tala gärna om vad s-regeringen tänker göra åt det här, Lennart Nilsson!
Fru talman! Jag skall bara säga följande till Inga Berggren: En socialdemokratisk regering eftersträvar långsiktiga lösningar. Ett av de problem vi har haft under senare år är att det har varit för ryckigt. Det har drabbat människor. Därför kommer vi förhoppningsvis se till att vi får en bred lösning och en långsiktig bostadspolitik i framtiden.

Fru talman! Vi har nu haft en lång debatt om finansutskottets betänkande nr 1. Det finns många avsnitt som jag skulle vilja beröra, men jag kan i huvudsak nöja mig med att instämma i vad Per-Ola Eriksson och Börje Hörnlund tidigare har anfört i debatten. Jag vill ta upp två reservationer. Den ena handlar om den kommunala ekonomin. Den andra handlar om avbytartjänsten. När det gäller riktlinjerna för den kommunala ekonomin vill jag understryka den avgörande betydelse som den kommunala verksamheten har för välfärden och för en rättvis fördelning av i första hand vården, omsorgen och utbildningen mellan medborgarna och olika delar av vårt land. Jag har förståelse för att det, med tanke på både de statsfinansiella och de samhällsekonomiska utgångspunkterna, är nödvändigt att statsbidragen ligger kvar på en oförändrad nivå. Men då är det desto viktigare att det blir en rättvis fördelning av resurserna till kommunerna. Därför är den kommunala skatteutjämningen av största betydelse. En utredning har nyss presenterat ett förslag till utjämning av kostnader och intäkter i kommuner och landsting. Det förslaget får absolut inte ligga till grund för ett kommande riksdagsbeslut. Förslaget innebär att stora resurser flyttas från kommuner och län med en svag skattekraft och en hög kommunalskatt till kommuner med en stark skattekraft och en relativt låg kommunalskatt. Förslaget innebär också att man inte fullt ut skall kompensera skattekraften, utan det skall finnas ett incitament för att stärka skattekraften. Det sista är svårt att förstå. Varenda kommunalpolitiker som jag känner sliter stenhårt varje dag för att just stärka skattekraften. Det pågår ett ständigt arbete med att hitta nya jobb och verksamheter som tillför kommunen skattekraft. Jag har aldrig hört att man sitter stilla och inte gör någonting, eftersom man ändå får statsbidrag. Det är tvärtom. Man arbetar mycket hårt för att få en starkare skattekraft. Likadant är det när det gäller kostnaderna. Det går alltid att hitta parametrar för att flytta resurser från ett ställe till ett annat. Ibland framförs det i debatten att det är en så hög standard i glesbygdskommunerna. I Arjeplogs kommun finns det ett badhus per 3 700 invånare. Det kan låta bra, men det finns bara 3 700 invånare i denna till ytan mycket stora kommun. Den kan inte bara ha ett halvt, eller ett kvarts, badhus. Likadant är det på en rad olika områden, t.ex. inom äldreomsorgen och barnomsorgen. Jag vill också säga att det finns bra komponenter i detta förslag. En sådan är att alla kommuner ingår i systemet, men som jag tidigare sade hoppas jag att detta förslag inte får ligga till grund för ett kommande riksdagsbeslut. Det är viktigt att det nya systemet har en regionalpolitisk profil. Jag vill också tala om det felaktiga i att Centern skulle dra in 25 miljarder på kommunerna, som Göran Persson påstod tidigare i debatten i dag. Som framgår av detta betänkande anser vi att bidraget till kommunerna skall vara oförändrat. Fru talman! Jag vill i korthet ta upp frågan om avbytartjänsten, som berörs i reservation nr 88. Jag måste säga att socialdemokraterna på olika sätt kraftigt försämrar lönsamheten för jordbrukssektorn. För det första försämrar man det framförhandlade avtalet med EU på ett märkbart sätt. Detta gör man genom att man bl.a. tar bort miljöstöd och LFA-stöd i flermiljardklassen. Bl.a. område fyra kommer att drabbas mycket hårt av detta. När man har genomfört dessa olika försämringar säger man att jordbruket är den stora vinnaren och att den sektorn skall beläggas med en extra avgift i samband med finansieringen av Senare i kväll kommer vi att besluta om en allmän löneskatt som drabbar alla företagare. Därtill har regeringen aviserat att man skall belägga jord och skogsbrukssektorn med en extra avgift. Till yttermera visso föreslår regeringen en nedskärning i avbytartjänsten. Avbytarverksamheten innebär en stor trygghet för lantbrukare med djurhållning. Som bekant är det inte lätt för en jordbrukare att få någon ledighet, vare sig vid sjukdom eller annan nödvändig frånvaro. Avbytarverksamheten innebär att jordbrukaren kan ha ett någorlunda normalt liv. En nedskärning av denna verksamhet kommer allvarligt att försvåra arbetsförhållandena för våra jordbrukare. En sådan nedskärning står heller inte i proportion till den marginella besparing som den innebär. Sammantaget är detta en kraftig försämring för det svenska jordbruket. Det är synd att Ann-Kristine Johansson från Värmland inte är här nu. Jag skulle vilja fråga henne vad hon kommer att säga till de värmländska bönderna om detta. Fru talman! Jag ställer mig bakom de reservationer som Centern har i detta betänkande, men jag nöjer mig med att instämma i Per-Ola Erikssons yrkande.

Fru talman! I propositionen om vissa ekonomiskpolitiska åtgärder föreslås att utgifterna inom Försvarsdepartementets område begränsas med 2 miljarder kronor senast 1998. Dessutom föreslås att 1996 års försvarsbeslut bör inriktas på att försvarsanslagen under 1997-2001 skall begränsas med ytterligare 2 Det statsfinansiella läget är sådant att man måste granska varje del av den offentliga sektorn. Därigenom drabbas givetvis även försvarsanslagen. Miljöpartiet anser att de besparingar som föreslås i propositionen är bra men otillräckliga. Försvarsanslagen bör minskas med 8 miljarder kronor till 1998. Det som försvarsministern sade vid måndagens försvarsdebatt här i kammaren är värt att notera. Han sade: De besparingar som regeringen föreslår skall inte betecknas som en nedrustning. Detta innebär ju att de partier som vill rusta ned kan stödja ytterligare besparingar utöver regeringens förslag. För åttonde året i rad minskar världens samlade militärutgifter. FN:s utvecklingsprogram, UNDP, uppskattar att världens militärutgifter har minskat med ca 1 000 miljarder dollar under sjuårsperioden 1987-1994. Jag vill som exempel ta upp utgiftsutvecklingen för några stater. Förändringen gäller från Sverige bör satsa på en förebyggande säkerhetspolitik. En stabil, demokratisk och ekonomisk utveckling i Ryssland, Baltikum och Polen skulle gynna Sveriges säkerhet. Sedan det kalla krigets slut har 0,27 miljarder använts till bilateralt stöd till utvecklingen i Ryssland. Samtidigt, 1990-1994, har 176 miljarder använts till den svenska försvarsmakten. Försvarsdebatten ägde rum i måndags. Jag vill inte förlänga denna debatt, men jag vill för det första konstatera att militarism och utveckling av nya vapen inte har lett till fred eller fredligare relationer mellan folk och nationer. För det andra vill jag konstatera att en klar majoritet av det svenska folket är för en minskning eller frysning av de svenska försvarsutgifterna. Det visar mätningar som Statistiska centralbyrån har gjort. SCB undersöker varje år det svenska folkets vilja att satsa pengar på det militära försvaret. Omkring 1 200 personer tillfrågas om de tycker att försvarsanslagen skall öka, minska eller vara oförändrade. vill minska eller bibehålla försvarsanslagen på den nuvarande nivån. De som vill sänka försvarsanslagen är tre gånger fler än de som vill höja dem. Hög självförsörjningsgrad, småskalighet och decentralisering leder till att landet blir mindre sårbart och lättare att försvara. Därigenom kan kostnaderna för det militära försvaret minskas. Fru talman! Jag yrkar bifall till Miljöpartiets reservation nr 87 vad gäller besparingar inom Försvarsdepartementets område.

Fru talman! Pressad av situationen och av att det snart är natt skall jag fatta mig mycket kort, trots att det egentligen handlar om en fråga av mycket stor betydelse för denna riksdag. Det är nämligen så att ett eventuellt framtida beslut om ett inlemmande av den svenska kronan i det s.k. ERM-systemet - valutors ömsesidiga bindning till varandra inom smala gränser - till stor del avgör också inriktningen av den ekonomiska politiken i övrigt. Jag skall återge vad Reimut Jochimsen från den tyska centralbanken säger i en intervju i Svenska Dagbladet den 5 december: Har man tagit ut valutasuveräniteten ur den nationella suveräniteten, då måste vi förutsätta att alla andra understödjande områden också effektivt koordineras. Det gäller exempelvis makroekonomisk politik och finanspolitik. Därför borde det vara en självklarhet att ett sådant här beslut om en knytning till ERM-systemet skall fattas av denna kammare, inte av fullmäktige i Riksbanken. Här i kammaren är ju alla riksdagspartier representerade. Jag har svårt att förstå varför utskottsmajoriteten är så ängslig för att låta oss vänsterpartister och också miljöpartisterna och kds:arna delta i beslutet om det här ganska så historiska vägvalet. Med detta yrkar jag bifall till min reservation i finansutskottets betänkande.

Herr talman! I vilka former skall vi bäst bedriva penning och valutapolitik så att vi gagnar det svenska folkets intressen? Det är detta som debatten handlar om. Går vi till Sveriges grundlagar får vi ett bestämt svar på den frågan. Enligt regeringsformen är det Riksbanken som ansvarar för Sveriges penning och valutapolitik. Det är inte riksdagen som hanterar växelkurser, räntor och valutafrågor, utan den svenska författningen har anförtrott åt Riksbanken att sköta och ta ansvar för de frågorna. En annan sak är att Riksbanken är ett riksdagens organ. Det är riksdagen som utser den styrelse som har huvudansvaret för Riksbankens verksamhet, dvs. riksbanksfullmäktige. Det är riksdagen som beslutar om ansvarsfrihet. Det är riksdagen som fastställer riksbankslagen och som kan ändra denna fram och tillbaka. Handgemänget i dagens debatt - i den mån det är ett sådant - gäller främst följande fråga: Skall riksbanken självständigt få förhandla och träffa avtal med andra centralbanker när det gäller låneåtaganden som har ett rent valutapolitiskt syfte? Det gäller alltså inte låneåtaganden som har ett biståndspolitiskt syfte, ett kommersiellt syfte eller något annat speciellt syfte utan bara låneåtaganden som är ett direkt led i Riksbankens valutapolitik. Inte är det något märkligt med att Riksbanken kan agera på egen hand, för det är ju begränsat till Riksbankens avtal med andra centralbanker. Dessutom är det begränsat till det som vår grundlag anger vara själva kärnan i Riksbankens uppgifter, nämligen valutapolitiken. Fördelen med att inte dra in riksdagen i en något mer tidskrävande formell procedur med beslut om godkännande är väl framför allt att Riksbanken smidigt, enkelt och snabbt kan driva omförhandlingar av redan träffade avtal. Kanske kan Riksbanken också agera med något större auktoritet när man förhandlar om nya avtal. Jag för min del vill inte överdriva betydelsen av den här ordningen. Det skulle säkert gå att leva även med en ordning där riksdagen oftare kommer in och skall godkänna avtal. Den lilla justering av riksbankslagen som vi nu gör stämmer väl överens med den uppdelning av arbetsuppgifterna mellan riksdag och riksbank som finns i grundlagen. Den stämmer också väl överens med den tradition som vi har i Sverige, att det är Riksbanken som bestämmer över vilka växelkurssystem vårt land skall följa. Vad är det då som är viktigt för de svenska medborgarna? Ja, det är inte om ett visst avtal rent formellt godkänns av riksbanksfullmäktige eller av riksdagen - bortsett från att det, om det godkänns av riksdagen, i vissa fall kan ta litet längre tid. Man kan eventuellt tappa styrfarten i en del andra förhandlingar, och det kan möjligen något gå ut över svenska folkets intressen. Det viktiga är ju innehållet i avtalen. Det som är viktigt är om vi t.ex. genom samarbete över gränserna kan få en större stabilitet och motverka valutapolitisk oro och om vi kan tygla spekulanterna och bekämpa skattefifflarnas och finanshajarnas härjningar. Därför skall vi ha en bred demokratisk debatt om vår penning och valutapolitik. För ungefär tio femton år sedan var det mest experter som tog till orda. Men nu ser vi hur debatten breddas mer och mer. Då är det viktigt att, som finansutskottet skriver, Riksbanken medverkar till största möjliga öppenhet. Riksbanken har redan reagerat positivt på signaler om ökad öppenhet. Det är denna allsidiga debatt om hur Sverige skall inrikta sin penning och valutapolitik som vi skall ha. I det perspektivet tror jag inte att vi behöver bekymra oss om den här föreslagna justeringen av riksbankslagen. Om det mot förmodan längre fram kommer fram goda argument för att ändra ändringen, så är det inte en oöverkomlig sak. Därmed yrkar jag bifall till finansutskottets förslag.
Herr talman! Det är klart att man kan betrakta det här som en formalitet. Finns det en majoritet i Sverige för att vi skall vara med i ERM, kan ju denna majoritet genomdriva ett sådant beslut - oavsett om beslutet fattas i riksbanksfullmäktige eller i riksdagen. Det som är oroande i detta är att anslutningen till ERM måste betraktas som ett första steg på vägen mot den planerade valutaunionen. Då kan man ha den lilla misstanken att de som väldigt gärna vill ha in oss i den här framtida valutaunionen också har ett intresse av att det blir så litet debatt som möjligt kring det eventuella beslutet om en knytning till ERM. Därför har jag fortfarande väldigt svårt att förstå motiven - framför allt från Jan Bergqvists och hans partikamraters sida. De har ju uttryckt sig mycket tydligt i fråga om Riksbankens oberoende ställning och allt annat som krävs i Maastrichtavtalet. Jag tycker, enkelt uttryckt, att detta öppnar för misstankar om att ni i realiteten inte vill ha en riktig debatt om en eventuell svensk anknytning till ERM
Herr talman! Det är en väldig skillnad mellan det växelkurssamarbete som sker inom det s.k. ERM och det här med EMU, där man har en fullfjädrad monetär union med en gemensam valuta och en enda bank för alltsammans. Det är en oerhörd skillnad mellan det ena och det andra. När det gäller detta med en fullfjädrad ekonomisk och monetär union, den tredje fasen osv. har vi redan tidigare klarat ut att innan något sådant kan bli aktuellt skall frågan analyseras noga. Man skall diskutera vad det kan få för effekter på Sveriges ekonomi och framför allt vilka effekter det kan få för våra möjligheter att bekämpa arbetslösheten. Det är riksdagen som i sinom tid får ta ställning till den saken. Det är hur som helst inte något som är aktuellt under de närmaste åren. Jag tycker att Johan Lönnroth har en felaktig utgångspunkt. Det framgår när man läser reservationen. Han anser där att det inte finns någon anledning för Sverige att gå längre i ett penning och valutapolitiskt samarbete än vad själva medlemskapet kräver. Vi skulle alltså pliktskyldigast samarbeta där vi absolut måste, och sedan får det vara bra.Jag tycker att det är en helt felaktig utgångspunkt. Det är alldeles uppenbart att Sverige har ett intresse av att länderna samarbetar mera för att få en större stabilitet i valutor, räntor och allt detta. Det finns ett starkt intresse för små länder att få ett ökat internationellt samarbete kring de frågorna. Därför är min utgångspunkt i stället att vi skall samarbeta i all den utsträckning som det ligger i det svenska folkets intresse att medverka i ett samarbete. Där skiljer vi oss åt i själva utgångspunkten.
Herr talman! Jag förnekar inte att det kan komma en framtid då det kan ligga i Sveriges intresse att delta i ERM-systemet. Men jag hävdar bestämt att det enda rimliga är att när den stunden kommer då detta är aktuellt, då skall vi ha en genomlysande och saklig debatt här i denna kammare.
Herr talman! När det gäller önskemålet om att vi får en omfattande och bred diskussion kring penningoch valutapolitiken är Johan Lönnroth och jag överens.

Herr talman! Den 13 november tog svenska folket efter en intensiv diskussion och debatt ställning till Sveriges medlemskap i EU. Svenska folket vägde föroch nackdelar med ett medlemskap. Med relativt smal marginal sade svenska folket ja till medlemskapet i EU. En stor del av dem som röstade ja i folkomröstningen gjorde det med en liten övervikt i vågskålen för fördelarna med ett medlemskap. För merparten ja-röstare var ett av de starkaste skälen för ett medlemskap de bedömda positiva långsiktiga effekterna för den ekonomiska utvecklingen för det svenska folkhushållet. Dessa effekter bedömdes och bedöms alltjämt av de flesta överstiga den ekonomiska belastning som medlemsavgiften utgör. Mot denna bakgrund föreligger således inget behov av en särskild finansiering av medlemsavgiften. Icke desto mindre föreslår regeringen, uppbackad av Vänsterpartiet, en allmän löneavgift med 1,5 procentenheter och aviserar därutöver fastighetsskatter för näringslivet med enda motiv att just finansiera EU-avgiften. En princip anges vara att finansieringen främst skall drabba områden som gynnas av medlemskapet. Genom att på detta sätt från årsskiftet belasta all sysselsättning, all näringsverksamhet med höjda löneskatter bromsar och fördröjer socialisterna, som utgör utskottsmajoriteten, den uppgång i näringslivet som nu pågår och som ytterligare ligger inom räckhåll. Man riskerar också att den långsiktiga fördel som medlemskapet ger oss genom ökad intensitet i ekonomin och därav följande ökning av sysselsättningen delvis uteblir. Denna effekt ökar om regeringen fullföljer sin uttalade avsikt att i ett senare skede också höja kostnadsnivån i det svenska näringslivet genom nya och höjda fastighetsskatter. Det verkliga skälet bakom regeringens och utskottsmajoritetens agerande förefaller inte i första hand vara det angivna, dvs. finansiering av EU medlemskapet, utan synes i stället vara att finna motiv för att ytterligare höja skattetrycket. Indirekt innebär detta en bestraffning av företagande och investeringar och innebär därmed också att den långsiktiga och nödvändiga saneringen av statsfinanserna försvåras. Förslagen har dessutom udden riktad mot landsbygdens och de små tätorternas småföretagsamhet. Det är därför naturligt för Centerpartiet att avvisa de framlagda förslagen och även de aviserade. Jag yrkar därför bifall till reservationen 1 som är fogad till detta betänkande. Herr talman! Avslutningsvis vill jag rikta två frågor till Lars Hedfors. Anser inte längre Lars Hedfors och utskottsmajoriteten i övrigt att EU-medlemskapet ger oss ekonomiska fördelar som motsvarar den ekonomiska uppoffring som avgiften utgör? Om svaret skulle vara nej på den framställda frågan och om principen är att finansieringen skall drabba områden som gynnas av medlemskapet, hur kan då Lars Hedfors stödja en generell belastning av all företagsamhet, när vi vet att det förvisso finns både branscher och företag som t.o.m. missgynnas av detta medlemskap?

Herr talman! Folkpartiet delar inte regeringens uppfattning att vissa medborgare, som enligt propositionen skulle dra större fördel av medlemskapet än andra, skall betala en större del av avgiften. Medlemskapet är till för alla och till fördel för hela landet. Det är både egendomligt och stötande att ha en speciell finansiering av just denna speciella utgift. Regeringens tankegångar om höjda arbetsgivaravgifter och skattehöjningar riskerar att legitimera det felaktiga påståendet att EU bara är till fördel för näringslivet. Det förstärker snarast en negativ känsla hos dem som röstade nej i folkomröstningen. Finansieringen av denna utgiftspost för medlemskapet bör på samma sätt som andra utgifter avgöras i det allmänna budgetarbetet. Medlemskap i EU förbättrar Sveriges förutsättningar att nå hög och uthållig tillväxt, särskilt när det gäller investeringar och sysselsättning. Medlemskapet är emellertid inte tillräckligt, utan det krävs också en tillväxtfrämjande ekonomisk politik som kan möjliggöra en stark expansion av sysselsättningen i näringslivet och en fortsatt sanering av de offentliga finanserna. Regeringen har enligt Folkpartiets uppfattning hittills lagt fram en mängd förslag som i stället försämrar - inte förbättrar - förutsättningarna för tillkomsten av nya jobb. Det gäller t.ex. skattepolitiken, arbetsrätten och återregleringar på en rad områden. De hittills presenterade skattehöjningsförslagen uppgår till nära 37 miljarder kronor, vartill kommer drygt 3 miljarder kronor i kommunala skattehöjningar. Det nu aktuella förslaget innebär en skattehöjning på 11 miljarder kronor brutto. Förslaget lades fram efter det att regeringen i proposition 25 sagt att "det med hänsyn till den svenska ekonomins funktionssätt är angeläget att så långt möjligt undvika mer betydande höjningar av skatteuttaget i framtiden". Persson den 25 november frågade jag honom vad han menade med mer betydande höjningar av skatteuttaget. Han svarade då: "Det är ju snarast en filosofisk fråga." Svaret antyder att vi har en finansminister som likt tjuren Ferdinand sitter under korkeken och funderar. Folkpartiets uppfattning är däremot helt klar. En skattehöjning på mer än 10 miljarder kronor är att betrakta som en sådan "mer betydande höjning av skatteuttaget" och bör enligt regeringens egna ord undvikas. Folkpartiet avvisar bestämt förslaget om en ny allmän löneskatt. Det är också anmärkningsvärt att regeringen genom förslaget om höjda arbetsgivaravgifter går på tvärs med inriktningen av den ekonomiska politiken inom EU. I kommissionens vitbok som EU:s medlemsländer har ställt sig bakom föreslås t.ex. att arbetsgivaravgifterna om möjligt skall sänkas för att främja ökad sysselsättning. Den 1 januari 1995 skall enligt förslaget alla arbetsgivare betala löneavgiften. Samtidigt deklarerar regeringen att den sociala sektorn inte skall drabbas, varför kommuner och landsting skall kompenseras för den höjda avgiften. Den föreslagna löneskatten blir då särskilt kännbar inom områden där verksamhet bedrivs såväl inom den privata sektorn som av landsting och kommun. Alternativ inom barnomsorg, äldreomsorg och sjukvård, som drivs i enskild eller kooperativ regi och som vuxit fram under senare år, drabbas på ett mycket kännbart sätt. Tandvårdssektorn är ytterligare ett område som drabbas. Privattandvården svarar för drygt hälften av vuxentandvården i landet. Övrig vuxentandvård utförs i landstingens regi genom folktandvården. Införande av löneskatt för privata arbetsgivare kommer att ytterligare snedvrida konkurrensförhållandena inom tandvården. Konkurrensverket har i sin rapport Konkurrens inom tandvården påtalat ett antal redan befintliga konkurrenssnedvridande faktorer.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

Herr talman! Miljöpartiets inställning till EU är ganska väl känd liksom vår inställning till löneskatter. Vi tycker att det är ett direkt dåligt förslag att öka beskattningen av arbete, när vi i stället borde sänka denna beskattning. I stället borde skatterna höjas på sådant som är miljöbelastande, resurser som är knappa och tar slut. Detta förslag motverkar naturligtvis möjligheten till den skatteväxling som vi har förespråkat och som tidigare har utvecklats i debatter här i kammaren i dag, bl.a. av Roy Ottosson. För att vinna litet tid skall jag därför inte trötta ut kammaren med att upprepa dessa synpunkter. Jag instämmer naturligtvis i våra reservationer men nöjer mig med att yrka bifall till reservation 5, mom. 2.

Herr talman! I proposition 1994/95:122 redovisar regeringen förslag till delfinansiering av medlemskapet i EU. Självfallet kan vi vara överens om att avgiften skall finansieras fullt ut liksom alla övriga åtaganden som vi beslutar om i denna kammare. Men sättet att finansiera medlemsavgiften ger närmast belackarna av fördelarna med ett EU-medlemskap vatten på sin kvarn. EU-medlemskapet framställs som en budgetbelastning. Det är till att börja med viktigt att slå fast att denna avgift är väl använda pengar för Sverige. Det är en investering som kommer att ge mycket bra utdelning för svenska folket. Det ger oss möjligheter att påverka i stora frågor som sträcker sig över nationsgränserna, inte minst på miljöområdet och när det gäller relationerna mellan i och u-länderna. Dessutom bidrar vi genom vår medlemsavgift till att förbättra villkoren för en positiv utveckling för folken i de central och östeuropeiska länder som startat processen mot medlemskap i den allt större europeiska unionen. I proposition 1994/95:40 redovisar regeringen som sin principiella inställning att EU-medlemskapet bör finansieras genom en belastning inom olika områden som gynnas av medlemskapet. Från principiella utgångspunkter är detta ett felaktigt synsätt. De positiva effekterna av medlemskapet kommer hela folket till del. Medlemskapet gynnar oss alla, oavsett om vi är konsumenter, producenter, skattebetalare eller bidragstagare. Jag vänder mig bestämt mot utpekandet av vissa grupper som mer gynnade än andra. Vi kristdemokrater vill inte delta i någon form av hetsjakt på de s.k. vinnarna. Herr talman! Kristdemokraternas hållning, som bygger på en principiell syn på budgetens utformning, innebär att EU-avgiftens finansiering inte skall öronmärkas genom specifika skattehöjningar eller besparingar. Den skall i stället finansieras inom ramen för det ordinarie budgetarbetet. Öronmärkningsprincipen skulle vara ett nytt och ovälkommet inslag i statsbudgeten. Lika litet som exempelvis Sveriges andel av FN:s budget fordrar specialdestinerade skatter, fordrar EU-avgiften öronmärkt finansiering. Hur skulle det se ut om vi började med öronmärkning av olika utgiftsposter - bostadsbidrag, försvarskostnader, kostnader för polisen osv. Drar vi konsekvenserna litet längre skulle det snart bara vara riksdagsmännens löner som skulle finansieras över en samlad budget. Själva öronmärkningsprincipen antyder på något sätt en vilja att lyfta fram den kostnad som skall finansieras. Förslaget om en ny löneskatt tillsammans med tidigare skattehöjningsförslag och de nu aviserade nya skatterna skulle innebära att skatteuttaget ökade med drygt 50 miljarder kronor, varav hela 30 miljarder utgörs av höjda skatter på arbete. För oss kristdemokrater är det alldeles uppenbart att detta kommer att få skadliga och hämmande effekter på den ekonomiska utvecklingen. Den svenska konkurrenskraften försämras, de höjda skatterna på arbete försvårar framväxten av nya jobb, inte minst inom småföretagen och i den mycket priskänsliga privata tjänstesektorn. De ekonomiska fördelarna med EU-medlemskapet balanseras effektivt bort. Det sammantagna resultatet löper stor risk att bli att de svenska statsfinanserna totalt sett försämras netto på grund av den uteblivna tillväxten och de därmed krympande eller i bästa fall oförändrade skattebaserna. Herr talman! Mot bakgrund av det anförda vill jag yrka bifall till reservationerna 1, 4 och 6 som kristdemokraterna är inblandade i.

Herr talman! Riksdagen har tidigare i dag debatterat den ekonomiska krisen. Det var ingen munter tillställning precis. Den handlade om ett budgetunderskott på närmare 200 miljarder kronor och om en statsskuld som har fördubblats under den gångna treårsperioden. Och den handlade om en räntebörda som nu tar i anspråk en tredjedel av statens skatteinkomster. Jämmer och elände alltså. Och värre blev det när man började att diskutera lämpliga åtgärder för att komma till rätta med eländet: skattehöjningar, höjda egenavgifter, försämringar i pensionssystemet, urholkning av familjeförsäkring och sjukförsäkring, minskad u-hjälp osv. Och mitt i allt detta kommer det alltså nu ytterligare en ekonomisk påfrestning på det svenska folkhushållet. Det är medlemsavgiften till den europeiska unionen. Och den är som alla vet sannerligen inte liten. Det kostar oss hela 20 miljarder kronor att bli medlemmar i EU. Vi socialdemokrater har på ett tidigt stadium talat om hur vi vill finansiera avgiften och lägger nu fram förslag på en del av denna finansiering. Vi har också preciserat hur resten skall betalas och kommer att lägga fram förslag om detta i budgetpropositionen. Men vad vill de borgerliga i detta sammanhang? Ja, hittills lyser de konkreta förslagen med sin frånvaro. Det finns över huvud taget inte en antydan i de borgerliga motionerna om hur man vill betala medlemskapet. Man talar litet vagt om att detta skall ske inom ramen för det ordinarie budgetarbetet. Men vad betyder det? Därom lämnas vi i total okunnighet. Man säger förhoppningsfullt att räntan kommer att sjunka med 1 % till följd av medlemskapet och att detta skulle innebära besparingar på 10 miljarder kronor. Det är mycket möjligt - och det här är ett svar till Rolf Kenneryd - att man har rätt på den punkten, men ingen vet när detta kommer att inträffa. Det kan mycket väl ta sin lilla tid. Alltså: I en situation när den svenska statsskulden växer i en rasande takt och räntan är på väg att äta upp statens skatteinkomster är de borgerliga partierna beredda att ta på sig nya utgifter utan att ha en aning om hur de skall finansieras. Man nöjer sig med vaga förväntningar på budgetarbetet och fromma förhoppningar om ett räntefall. Tala om lättsinne! Det är precis samma lättsinne som när den dåvarande borgerliga regeringen genomförde kraftiga och ofinansierade skattesänkningar för kapitalägare och höginkomsttagare. Det var det lättsinnet som förde Sverige ner i det statsfinansiella träsket. Vi socialdemokrater har nu fått den minst sagt otacksamma uppgiften att ta oss ur detta träsk. Vi kan inte kosta på oss några vaga förväntningar eller några fromma förhoppningar. Vi måste ta vårt tunga ansvar genom att visa hur avgiften skall finansieras - krona för krona. Det var också de borgerliga partierna - och detta är också ett svar till Rolf Kenneryd - som tillsammans med diverse arbetsgivarorganisationer mest och högljuddast talade om hur betydelsefullt ett medlemskap var för det svenska näringslivet och för den svenska produktionen. På den punkten fanns det inga delade meningar mellan borgerligheten och socialdemokratin. Till skillnad från de borgerliga partierna är vi socialdemokrater emellertid nu beredda att ta konsekvenserna av vårt agerande. Vi tycker att det är logiskt och riktigt att lägga de tyngsta finansieringsbördorna på just produktionen som ju tjänar mest på medlemskapet. Därför föreslår vi nu en allmän löneavgift på 1,5 % som kommer att ge en nettobudgetförstärkning på 5,4 miljarder kronor. Enligt förslaget kommer den kommunala sektorn att fullt ut kompenseras. Resten av EU-avgiften kommer, som jag har nämnt, att finansieras medelst redan nu preciserade skattehöjningar och besparingar i budgetpropositionen. Dess värre kan vi inte slå oss till ro med detta. Så djup är den ekonomiska krisen. Vi kommer att behöva genomföra ytterligare budgetförstärkningar på i runda tal 20 miljarder kronor. Och då handlar det om så pass otrevliga saker som besparingar och nedskärningar i den svenska välfärden. Det blir inte roligt, men det är nödvändigt. Framför allt är det nödvändigt att göra det nu, eftersom vi är på väg in i en kraftigt stigande konjunktur. Den borgerliga regeringens stora misstag var ju att man genomförde sina nedskärningar och skattehöjningar för vanligt folk när vi var på väg rakt in i en nedåtgående konjunktur. Den politiken förstärkte naturligtvis de nedåtgående tendenserna i ekonomin och ledde oss rakt in i arbetslöshetens stålbad. Det misstaget vill vi socialdemokrater till varje pris undvika att göra. Därför måste vi finansiera EU avgiften. Därför måste vi ta upp kampen mot budgetunderskottet. Och därför måste vi göra det nu. Herr talman! Jag yrkar bifall till hemställan i skatteutskottets betänkande nr 16 och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Jodå, Bo Lundgren, produktionen är förvisso viktig för välfärden. Men när vi säger att vi vill ta ut så mycket som möjligt av medlemsavgiften från produktionen, då menar vi att produktionen består av åtminstone två produktionsfaktorer. Den ena produktionsfaktorn är kapital. När vi tar från produktionen ser vi till att på det viset också beskatta kapitalet. Detta är en oerhört viktig fördelningspolitisk princip för oss socialdemokrater att se till att de som har mest också får vara med och betala mest när det gäller medlemsavgiften. Sedan gör Bo Lundgren det som han brukar göra i dessa diskussioner. Han säger: Det var inte vårt fel. De tre borgerliga åren är tydligen något slags parentes som inte har haft någon betydelse. Det var socialdemokraterna som ställde till eländet, enligt Bo Lundgren. Då vill jag fråga: Hur kan det komma sig att ni i valrörelsen 1991 gick ut och gav det ena löftet om utgiftsökningar efter det andra? Man skulle t.ex. bygga ut och satsa mer på försvaret. Det ena löftet om skattesänkningar efter det andra utfärdades. Det var ingen hejd på er optimism i valrörelsen 1991. Ser man sedan på era prognoser under regeringstiden, finner man att det då i era ögon inte var så dystert. Ni såg ingen nedåtgående tendens när ni tog över 1991.

Följden av detta blev minskad produktion, och härigenom uppstod arbetslöshet. Det andra misstag som ni gjorde berodde på att ni var fyra politiska partier i regeringen. Varje borgerligt parti hade sitt pris för att sitta still i båten, som det så vackert heter. Vart och ett av de här partierna skulle ha sin gåva: vårdnadsbidrag, skattesänkningar osv. Dessutom skulle ni hålla Ny demokrati på gott humör. Det är klart att det kostade pengar, ökade budgetunderskottet och satte fart på statsskuldens tillväxt.

Herr talman! Vad gäller OECD:s prognos: Kom ihåg, Bo Lundgren, att den socialdemokratiska regeringen har suttit vid makten i två månader! Vad förväntar ni er efter två månader? Hur skulle vi på två månader klara av de gigantiska budgetunderskotten och ränteutgifterna liksom den gigantiska och snabbt växande statsskulden? Det är väl fullständigt självklart att OECD sneglar på sådant som tillkom under den borgerliga tiden. OECD:s prognoser är dessutom inte så framåtsyftande att de tar hänsyn till de förslag som vi kommer att lägga fram i budgetpropositionen. Jag är alldeles övertygad om att det när vi har lagt fram dem och fått igenom dem i riksdagen kommer att bli en vändpunkt, i varje fall när det gäller budgetunderskottet. Den missbedömning som den borgerliga regeringen gjorde när den trädde till 1991 var att den tydligen var övertygad om att situationen var bättre än den var. Ni gjorde prognoser som visade att budgetunderskottet skulle stanna på 70 miljarder. I själva verket brakade det iväg till 200 miljarder. Ni gjorde prognoser som visade att tillväxten skulle bli 2-3 %, när vi i själva verket fick en negativ tillväxt. Slutligen, herr talman, gäller den moderata litanian för tillfället att skattehöjningarna kommer att leda till arbetslöshet. Jag vill påstå att om vi inte kan få ordning och reda i statens finanser, blir det det verkliga hotet mot sysselsättningen i Sverige. Om vi inte kan få ned budgetunderskottet och ränteutgifterna, kommer arbetslösheten att öka. Vi är också i full färd med att göra detta genom att lägga fram konkreta förslag, något som ni inte gör. Ni lägger inte fram några konkreta förslag. Ni vägrar över huvud taget att tala om hur man skall finansiera EU-avgiften om 20 miljarder kronor. Ingen vet hur de borgerliga vill finansiera EU-avgiften. Jag tycker att ni skall tala om hur ni vill göra det. Att vi kan klara budgetsaneringen är viktigt för näringslivet och för hushållen. Det skapar framtidstro, en vilja hos människor att konsumera, att ta litet grand av sparandet och sätta fart på det. Det är vad vi behöver framöver.
Herr talman! Jag vill redan inledningsvis deklarera att jag inte kommer att hemfalla åt historisk retorik eller retorisk historik. Det har denna långa dags färd mot natt innehållit alldeles tillräckligt av. Lars Hedfors tog i sitt anförande sats i behovet av att bemästra budgetunderskottet, och han bekräftar därmed mitt antagande att det här angivna behovet av att finansiera just EU-avgiften inte är det viktigaste, utan att det viktigaste är att bemästra budgetunderskottet. Det finns inga delade meningar om behovet av att bemästra både budgetunderskott och statsskuld, men vi tycker att det icke skall ske på det sätt och med den motivering som utskottsmajoriteten nu föreslår. Lars Hedfors beskriver EU-medlemskapet och dess finansiering som en "ekonomisk påfrestning". Det är en ganska nyintagen attityd. Under hela den debatt som föregick folkomröstningen var i varje fall partiledaren i Lars Hedfors parti och även dennes finansminister mycket noga med att peka på de ekonomiska fördelarna av ett EU-medlemskap. Föreligger nu icke längre dessa, Lars Hedfors? Ge också ett svar på den av mig ställda avslutande frågan: Om det inte är så, varför då denna generella belastning och försämring av konkurrenskraften, också inom de sektorer av näringslivet som inte kan påvisas ha några fördelar av det medlemskap som vi nu är på väg in i?
Herr talman! Jag bara konstaterar att ni själva gång på gång har sagt att det är produktionen och det svenska näringslivet som tjänar på ett medlemskap i EU, Rolf Kenneryd. Det är era egna ord jag använder och grundar mina påståenden på. Jag förstår inte varför Rolf Kenneryd försöker springa ifrån dem. Rolf Kenneryd säger någonting som är mycket egendomligt. Han säger att det viktigaste inte är att finansiera EU-avgiften. Det viktigaste är att få ned budgetunderskottet. De två sakerna hänger ju samman! Ni kan inte tala om när EU-avgiften så att säga betalar sig själv. Det kan dröja ganska länge innan det blir på det viset. Då leder denna EU-avgift till ett budgetunderskott. Då är det samma sak att finansiera EU-avgiften och att få ned budgetunderskottet. Det ena utesluter alltså inte det andra. Har ni någon som helst uppfattning om hur ni tänker finansiera EU-avgiften, Rolf Kenneryd? Ni gissar att 10 miljarder klarar sig genom en räntesänkning. Ni vet inte när den där räntesänkningen kommer, men ni gissar. Men de andra 10 miljarder kronorna, då? Hur skall ni finansiera dem? Det är utomordentligt angeläget att Rolf Kenneryd talar om det. Bo Lundgren kunde det inte. Vi får höra om övriga borgerliga debattdeltagare klarar det.
Fru talman! Jag börjar i den senare delen av Lars Vi föreslår att finansieringen av EU-avgiften kortsiktigt skall göras inom ramen för den budgetbehandling som vi nu står inför. I den budgetbehandlingen kommer vi självfallet också att väga in de ekonomiska fördelar som vi bedömer att medlemskapet successivt kommer att innebära. Det är självklart att det är produktionen som har fördelar av ett EU-medlemskap. Det är lika självklart att hela det svenska folkhushållet skall dra nytta av att produktionsresultaten förbättras vid ett medlemskap. Det ni nu gör genom ert förslag till beslut är att ni försämrar förutsättningarna för att vi skall kunna tillgodogöra oss de ekonomiska fördelar som medlemskapet eljest skulle ha givit oss. På det sättet blir den föreslagna finansieringen för att använda ett fint uttryck kontraproduktiv.
Herr talman! Jag får inget svar på frågan om hur Centerpartiet och de borgerliga partierna tänker finansiera EU-avgifterna. Det blir ett vagt, undanglidande svar. Det kommer nog när vi skall diskutera budgetpropositionen. Mer får vi inte veta. Rolf Kenneryd säger att man då också skall väga in fördelarna. Det är angeläget att Rolf Kenneryd kvantifierar dessa fördelar. Tala om hur stora de är! Hur stora räknar ni med att de skall bli? Hur mycket skall ni finansiera i budgeten? Det vore alldeles utomordentligt om vi kunde få reda på det nu. Rolf Kenneryd säger nu att produktionen får fördelar - han håller med mig på den punkten - och att också svenska folket får fördelar. Då kommer jag tillbaka till frågan: Hur mycket skall svenska folket betala, och hur?

Herr talman! Lars Hedfors talar om de 20 miljarder som medlemskapet kostar. Nu är det inte så att de 20 miljarderna skall ut på en gång. Den förra finansministern Anne Wibble gjorde stora insatser genom att förhandlingsvägen få ned avgiften och få till stånd en infasning. Det tycker jag också att man skall beakta. Vi säger att vi skall titta på finansieringen i själva budgetbehandlingen. Vi säger att finansieringen inte speciellt behöver pekas ut. Häri ligger svaret. Det finns ingen anledning att precisera här, för då går vi ifrån det vi säger om att man inte skall precisera. Lars Hedfors har alldeles nyss röstat ned vårt förslag i finansutskottets betänkande som innebar att vi kunde minska statens utgifter med 4,5 miljarder för innevarande budgetår jämfört med regeringens förslag. Där har vi 4,5 miljarder till godo, kan man säga. Från Folkpartiets sida förde vi aldrig fram de ekonomiska orsakerna till ett medlemskap i första hand. Vi förde fram freden. Vi förde fram miljön. Vi förde fram vikten av att få rösträtt i Europa, men också naturligtvis att landet Sverige genom att dra till sig investeringar kunde dra nytta av medlemskapet. Jag hörde Ingvar Carlsson många gånger. Han sade att ett EU-medlemskap inte var nödvändigt för företagen. Företagen hade redan fått sitt genom EES avtalet. Han sade att EU-medlemskapet innebar en politisk påverkansmöjlighet och att Socialdemokraterna skulle kunna arbeta inom hela Europa för en ekonomisk politik. Han sade att det lilla landet har svårt att föra en egen ekonomisk politik i den internationaliserade värld vi lever i. Jag tycker att Lars Hedfors resonerar litet egendomligt.
Herr talman! I så fall är jag nog inte ensam. Isa Halvarsson säger att de 20 miljarder kronorna inte skall tas ut på en gång, och då behöver de kanske inte heller finansieras på en gång. Det håller vi med om. Det säger vi också. Vi finansierar inte heller allt på en gång. Vi tar ut en höjd arbetsgivaravgift nu som ger mellan 5 och 6 miljarder kronor. Det kommer fler förslag i budgetpropositionen om pengar som kommer att tas ut litet senare. På den punkten är vi uppenbarligen alldeles överens. Isa Halvarsson för ett resonemang om att Ingvar Carlsson skulle ha sagt att medlemskapet inte skulle ge några fördelar för produktionen. De fördelarna skulle vi ha klarat av i och med EES-avtalet. Jag vet också att Isa Halvarssons partiledare Bengt Westerberg vid ett flertal tillfällen har sagt att medlemskapet är bra för det svenska näringslivet och för produktionen och att det kommer att ge mer sysselsättning. Det är något motstridiga budskap som förs fram. Jag efterlyser fortfarande besked om hur ni tänker finansiera de miljarder som vi skall betala i medlemsavgift. Det har vi inte fått besked om. Ännu har ingen talat om det. Det har varit undanglidande och vaga formuleringar och fromma förhoppningar.

Herr talman! Lars Hedfors beskriver EU medlemskapet i mycket negativa ordalag - mycket värre än vad jag hade kunnat tro. Han säger att de borgerliga lättsinnigt tar på sig nya utgifter och syftar vad jag förstår på EU-medlemskapet. Detta om något späder på de europeiska fördomarna om det svenska intresset för EU-medlemskapet, dvs. att allt skulle handla om ekonomi och om hur mycket vi i Sverige kan tjäna ekonomiskt på att gå med i EU. Jag skulle vilja rekommendera Lars Hedfors att tala med de blivande EU-parlamentarikerna och låta sig inspireras av EU-idén. EU handlar faktiskt inte bara om ekonomisk politik. Det handlar om mycket mer. I mitt anförande sade jag att de positiva effekterna av ett medlemskap kommer hela folket till del. Medlemskapet gynnar oss alla, oavsett om vi är konsumenter, producenter, skattebetalare eller bidragstagare. Socialdemokraterna delar tydligen inte denna uppfattning. Min fråga till Lars Hedfors blir därför ganska given. Vilka grupper eller områden i Sverige gynnas inte av EU-medlemskapet?
Herr talman! Jag tillhör dem som tror att EU medlemskapet gynnar Sverige. Jag röstade ja till ett medlemskap. På den punkten råder det inga delade meningar. Michael Stjernström säger att jag talar om EU medlemskapet i negativa ordalag. Är det negativt att tala om att det kostar oss 20 miljarder kronor att vara med? Skall vi fördölja det? Det måste väl vara positivt att tala om det? Lika positivt är det väl att man talar om hur man vill finansiera medlemskapet? Som gammal lärare tycker jag att det är utomordentligt pedagogiskt riktigt att tala om detta i samband med att vi går in i EU i stället för att skjuta det på en oviss framtid. Jag håller med Michael Stjernström om att EU handlar om mycket mer än om ekonomi. Det var en av orsakerna till att jag röstade ja. Det handlar om fred, miljö osv. Det är alldeles riktigt. Men vi kan inte göra som strutsen, dvs. sticka huvudet i sanden och tro att vi kommer undan utan att betala någonting för medlemskapet. Michael Stjernström har, som sagt, ännu inte talat om hur han vill finansiera medlemsavgiften.
Herr talman! Lars Hedfors och jag är överens om att man skall finansiera det som vi åtar oss här i kammaren, men vi avvisar bestämt öronmärkningsprincipen. Lars Hedfors säger att han inte har fått svar av de borgerliga partierna - det gäller då även kds - på frågan om hur medlemsavgiften skall finansieras. Men Lars Hedfors har fått svar. Jag har i mitt anförande sagt att kds vill att den skall finansieras inom ramen för det ordinarie budgetarbetet. Jag vet inte vilken syn Lars Hedfors har på budgetarbetet, men kds ser inte budgetarbetet som något vagt eller diffust. Det är hårda realiteter som präglar budgetarbetet, och det bör så förbli.